Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är således den undersökning som gjordes i Göteborg, där man kunde konstatera att ett barn träffade 100 ansikten under sin dagisperiod. Detta behöver inte — under normala omständigheter — vara anmärkningsvärt, men eftersom vi vet att kontinuiteten är dålig på många håll inom barnomsorgen, är denna uppgift allvarlig. För ett par veckor sedan besökte jag ett integrerat dagoch fritidshem i Kiruna med barn i åldern sju månader till tolv år. Där fanns många goda lösningar på problemet med personalomsättningen och bristen på kontinuitet. Personalen där vet att de barn man tar emot som små med stor sannolikhet stannar tills de blir tolv år. Detta gör att personalen kan binda sig vid barnen. Föräldrar och personal måste lära känna varandra, samtidigt som barnen slipper de onödiga bytena mellan olika åldersgrupper och får sällskap med både sina kompisar och personalen under hela sin barnomsorgstid. Det är inte bara att det är en annan typ av personalsammansättning som drar ner kostnaderna, utan också det faktum att man slipper många rekryteringsproblem och ständigt nya inskolningar. En annan åtgärd är att ge daghemmen institutionsstyrelser med föräldrar och personal. I stället för att tvingas syssla med slitsamt och onödigt arbete med att fråga centralförvaltningarna om att få göra olika saker är faktiskt förskollärarpersonalen fullt kompetent att själv fatta beslut om huruvida en vägg skall få målas grön eller röd. 13 att minska personalomsättningen inom barnomsorgen Vidare bör fler äldre kvinnor och män rekryteras till förskollärarutbildningen. Det bör vidare vara en självklarhet att personalen får ha sina egna barn på samma dagis som man jobbar på. Rädslan för att de egna barnen skulle favoriseras för mycket är överdriven. Socialministern har i sitt svar hänvisat till en hel del konkreta förslag. Bl. a. har hon sagt att vi behöver få in fler äldre människor i barnomsorgen. Men socialministern anger inte hur vi skall öka våra ansträngningar. Socialministern anger inte heller hur vi skall få åldersintegrerade daghem med utvidgade syskongrupper. Det är viktigt att de politiskt ansvariga uttalar sitt stöd för personal och daghem. I den politiska sits som vi nu befinner oss i vet inte personalen för vem daghemmen är till eller ens om de behövs i dagens politiska klimat. Det finns en ideologisk kris i barnomsorgen som socialministern måste ta tag i, om personalen skall orka med den krävande arbetsuppgift som den har.
Herr talman! Jag delar i allra högsta grad de flesta av de synpunkter som Bonnie Bernström här har tagit fram om behovet av kontinuitet i barnomsorgen, både när det gäller barnen och när det gäller de vuxnas deltagande — som föräldrar och som personal i arbetet. Eftersom Bonnie Bernström säger att jag inte anfört hur man skall lösa de här frågorna, vill jag svara att det till alldeles övervägande del är en kommunal uppgift att organisera arbetet på det sätt som är bäst. Det finns ockå en frihet att bl.a. minska grupperna om man har barn med särskilda behov i sin grupp. Det har visat sig att instabiliteten där kan bli större; man blir snabbare uttröttad. Man kan i sådana fall också överföra personalresurser för att bygga upp en stabil miljö och därmed också kontinuitet. Jag vill också åberopa familjestödsutredningen, som i sin diskussionspromemoria Daghem för småbarn har framhållit föräldradeltagandet som en viktig del när det gäller tanken på fasta vuxenkontakter. När familjestödsutredningen blir klar — och det kommer att ske inom någon månad — får vi ytterligare underlag för att studera de här frågorna. Jag delar Bonnie Bernströms oro för att debatten kan leda till ett ifrågasättande av barnomsorgen i dess helhet och då kanske speciellt daghemmen. Det är viktigt att föra en konstruktiv och positiv debatt, därför att daghemmen behövs och behöver byggas ut till god kvalitet också för framtiden. Barnens bästa måste stå i förgrunden. Närmiljön, såsom den utformas, är oerhört viktig. Den nya socialtjänstlagens skrivningar och lagfästandet av att de sociala synpunkterna skall vara med i samhällsplaneringen betyder här oerhört mycket, inte minst för barnen.
Herr talman! Jag är glad för att socialministern uttalar sitt stöd för daghemmen. Jag skulle vilja läsa upp bara en liten del av den göteborgska undersök ningens resultat när det gäller den personalomsättning som daghemmen Nr 29 utsätts för. Torsdagen den Bara genom att byta åldersgrupper får barnen 15 vuxenkontakter. 20 november 1980 Personalomsättningen är hög — en tredjedel slutar på ett år. Beredskapsarbetarna avlöser varandra var sjätte månad. Det blir i regel 24 nya ansikten. Extra stödpersonal, hemspråkstränare, talpedagog och psykologer ger 19 nya ansikten på det här aktuella daghemmet under ett barns dagisperiod. Lärarkandidater, elever, praktikanter, auskultanter, vapenvägrare m.fl. ger ytterligare 36 personer. Personalen är sjuk då och då, och vikarier sätts in. Vikarier kommer också på grund av fackliga uppdrag, semestrar, graviditeter osv. Det är en oacceptabel situation. Jag tycker att socialministern kan använda de instrument som ändå finns på regeringsnivå. Socialministern kan exempelvis ge lagutrymme för institutionsstyrelser. Förskollärarutbildningen är statlig, och därför är det inga svårigheter när det gäller att avsätta resurser för att rekrytera äldre människor till förskollärarutbildningen. Åldersintegrerade daghem kan införas med hjälp av riktade bidrag. Då vill jag veta varför inte socialministern använder dessa instrument.
Herr talman! Den undersökning som Bonnie Bernström här åberopar är ju trots allt av mycket begränsad omfattning. Men den visar på ett fenomen som också har påvisats vid undersökningar som gjorts här i Stockholm, nämligen att barnen möter många vuxna. Nu tror jag att vi inte löser problemet bara genom att räkna antalet människor som barnen möter. Det är viktigt att det också finns specialister som kan vara till stöd i barnomsorgen. Men det är den stabila gruppen, som både barn och vuxna känner igen från år till år, som är själva grunden och som gör det möjligt att på rätt sätt utnyttja specialister och andra som kommer in i verksamheten. Det är nödvändigt att utveckla detta samspel. När det gäller barnomsorgsområdet som helhet pågår arbete. Vi arbetar också med en proposition om barnomsorgens framtid och de system som vi skall använda för att möjliggöra en utbyggnad, så att vi kan tillgodose de behov som finns av daghem, familjedaghem och fritidshem av god kvalitet.
Herr talman! Jag tror att socialministern och jag är fullkomligt överens om att man inte skall överdriva när det gäller de personalbyten som förekommer på daghemmen. En bedömning av situationen är beroende av hur pass stabil kärnan på daghemmen är. Men när kärnan av personalen börjar röra på sig — det är då man skall vara orolig. Socialministern har fortfarande inte kommenterat något av de konkreta krav jag här har talat om. Jag har räknat upp konkreta krav eftersom s socialministern inte har gjort det i sitt svar. 15 Socialministern nämner här en proposition om barnomsorgen i framtiden. På vilket sätt kommer den att ta fasta på de problem som finns när det gäller personalomsättningen på daghemmen? Kommer man att ta upp åldersintegrerade daghem, införande av institutionsstyrelser för daghemmen och rekrytering av äldre människor till förskollärarutbildningen?

Herr talman! C.-H. Hermansson har frågat industriministern om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra att ”Electrolux monopolställning på den svenska dammsugarmarknaden” förstärks. Frågan är ställd mot bakgrund av Electrolux förvärv av KF-ägda Hugin Hemmaskiner AB. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Först skall konstateras att Electrolux alls inte har någon monopolställning på den svenska dammsugarmarknaden. Electrolux har i och för sig en stark marknadsställning, men som på så många andra produktområden förekommer här en omfattande import. Dammsugare säljs i Sverige av ett 15-tal företag utöver Electrolux. Bland dessa företag finns flera stora utländska företag, sisom Hoover, Bosch, Siemens, Philips och AEG. Det finns därför en faktisk och möjlig importkonkurrens. Inte heller genom förvärvet av Hugin kommer Electrolux att få någon monopolställning. Att konkurrensen i näringslivet inte begränsas på ett från allmän synpunkt otillbörligt sätt övervakas av näringsfrihetsombudsmannen och marknadsdomstolen enligt konkurrensbegränsningslagen. Lagen ger möjlighet att ingripa mot olika former av åtgärder som medför skadlig verkan på konkurrensen. Det är i första hand NO:s uppgift att bedöma om ett ingripande är påkallat. NO kan i så fall ta upp förhandlingar med berörda företag. Skulle detta inte leda till avsett resultat, kan han föra ärendet vidare till marknadsdomstolen. Jag har erfarit att NO tagit upp Electrolux förvärv av Hugin till prövning. NO:s bedömning av frågan är dock ännu inte avslutad. Det ankommer inte på regeringen att vidta några åtgärder med anledning av det aktuella förvärvet.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Det här är ju inte det största av de aktuella företagsförvärven. Jag återkommer till andra i andra sammanhang. Den här affären handlar om att Kooperativa förbundet säljer dels Hugin Kassaregister med 900 anställda i Sverige, dels Hugin Hemmaskiner med 100 anställda till Electrolux. Det kan få verkningar i flera avseenden. Det kan få negativa verkningar för sysselsättningen, framför allt i Stockholmsregionen. Det kan också få Nr 29 negativa återverkningar för konsumenterna. Jag skall i det fortsatta koncentrera mig på den senare frågan. Jag vill först säga att jag tycker det är mycket beklagligt att Kooperativa förbundet har avyttrat dessa bägge företag till det privatägda Electrolux. KF har ju tidigare framträtt och talat om betydelsen av kampen mot monopol och karteller. Nu avyttrar man delar av sin industriella verksamhet just till ett privat företag som har en mycket stark ställning — jag vill kalla det monopolställning — på flera områden. KF är ett stort och rikt företag som borde haft råd att fortsätta driva de här bägge företagen vidare. Handelsministern säger att Electrolux inte har och heller inte genom den här affären får någon monopolställning på dammsugarmarknaden. Enligt de uppgifter som föreligger har Electrolux, som också tillverkar Volta, före köpet ungefär 60 26 av all försäljning av dammsugare i Sverige. KF hade genom Hugin ungefär 20 96 av försäljningen. Electrolux får alltså efter köpet av Hugin ungefär 80 26 av hela försäljningen av dammsugare. Det är inte bara en definitionsfråga vad man kallar detta. Jag tycker att detta är en ställning som är så stark på marknaden att man måste kalla den monopolställning. Jag vill påpeka att enligt prisoch kartellnämndens utredningar behärskade år 1977 de fyra största företagen, till vilka då också KF hörde genom Hugin, 90 26 av försäljningen av dammsugare. Nu får alltså Electrolux 80 90. De bägge återstående av de fyra största företagen har alltså sammanlagt bara ungefär 10 26. Det är ingen stark konkurrenssituation som föreligger på det här området. Det har också gjorts undersökningar av SPK om priser och försäljningskostnader för dammsugare. Man har visat att kostnaderna för försäljning av Electrolux mest populära märke var minst 300 kr. högre än motsvarande kostnader för samtliga närmast jämförbara dammsugarmodeller. Det är alltså risk för att konsumenterna kommer att få betala mer i fortsättningen för sina dammsugare. Jag tycker det är viktigt att få svar på två frågor från handelsministern. Har handelsministern någon kommentar till mina uppgifter om Electrolux marknadsandelar — vad man har nu och vad man kommer att få? Är det inte — med denna starka ställning för Electrolux — befogat med åtgärder från statsmakternas sida?

Herr talman! Herr Hermansson talar om negativa verkningar för sysselsättningen. Jag vill påpeka att såvitt jag förstår vore alternativet för KF att avveckla verksamheten, eftersom den inte bär sig. Det vore klart sämre ur sysselsättningssynpunkt. Herr Hermansson beklagar att KF säljer dessa företag. Jag vill gärna säga att också jag finner det beklagligt när ett företag som detta— som är bra att det finns — icke kan drivas med lönsamhet och därför säljs eller läggs ned. Det är beklagligt. Och det understryker starkt — jag hoppas att herr Hermansson tar upp det i sitt eventuellt kommande anförande — behovet av att det verkligen 17 finns lönsamhet i näringslivet så att inte det ena företaget efter det andra går omkull och det så småningom blir kvar något marknadsledande företag som tar över det ena företaget efter det andra. Till sist finns det risker ur konkurrenssynpunkt, som herr Hermansson understryker. Dock hör det till den här speciella marknaden, dammsugarmarknaden, attt.ex. KF inte har förbundit sig att bara sälja Electrolux, utan man kan sälja andra dammsugarmärken. Och man har hittills, såvitt jag förstår, också sålt andra märken än Hugin. Vidare är det att notera att det finns ett japanskt företag i faggorna som avser att introducera dammsugare på den svenska marknaden.

Det gäller därför att förhindra en sådan utveckling, herr Hermansson.

Herr talman! Jag har två anmärkningar att göra till vad handelsministern säger om lönsamheten för speciellt de här företagen. För det första gäller, såvitt jag har mig bekant, den s.k. bristande lönsamheten inte Hugin Hemmaskiner, som tillverkar dammsugare, vilket jag särskilt uppehållit mig vid. För det andra tror jag att man måste se långsiktigt på utvecklingen, och jag tycker att ett företag som Kooperativa förbundet har ett speciellt ansvar att inte kortsiktigt lägga ner industriell verksamhet, om det uppstår problem. Handelsministern svarade inte på min fråga, om han kunde bekräfta att Electrolux nu får ca 80 96 av dammsugarmarknaden. Han hänvisar till att det finns andra märken på marknaden, men om de har en så ringa marknadsandel, trots att det är så många märken, måste det ju vara dåligt med konkurrensen på det här området. Ett enda företag behärskar alltså 80 90 av marknaden. Företaget använder dessutom speciella försäljningsmetoder, vilka är mycket dyrbara för konsumenterna, som jag förut påpekade. Jag tycker att det här borde finnas skäl för ingripande, och jag hälsar med tillfredsställelse att näringsfrihetsombudsmannen granskar denna sak. Jag hoppas att det skall leda till åtgärder. Nu vet vi att hans möjligheter är begränsade. Det borde vara angeläget att det funnes en lag som möjliggjorde för regeringen att ingripa när det sker företagsförvärv som kan väntas leda till en inskränkning i konkurrensen. Det finns ett sådant lagförslag framlagt av en statlig utredning, den s.k. konkurrensutredningen, och jag skulle vilja höra av handelsministern: Avser regeringen att lägga fram någon proposition som bygger på konkurrensutredningens förslag, vilket innebär att regeringen Nr 29 skall få möjligheter att förbjuda vissa företagsförvärv när det anses
Herr talman! Vad beträffar Hugin Hemmaskiner och dess lönsamhet har det sagts mig att företaget faktiskt gör en förlust på sin verksamhet. Och framför allt när man försökt att se in i framtiden mera långsiktigt, som herr Hermansson anser att man bör göra, har man gjort den bedömningen att lönsamheten är så dålig — eller rent av obefintlig — att man inte har råd att bära de utvecklingskostnader som avtecknar sig. Jag understryker, herr Hermansson, att skall man få ett näringsliv att fungera — detta gäller vare sig det är kooperativt eller enskilt eller statligt — måste det gå ihop. Skattebetalarna kan inte tillskjuta pengar överallt. Och går det inte ihop, så blir det dåligt med långsiktigheten, och det är därför jag har understrukit den sidan av min argumentation i så hög grad. Vilka är alternativen, när man nu ser att man skulle vilja ingripa? Jo, alternativt är här nedläggning, och såvitt jag förstår hjälper det varken sysselsättning eller konkurrens. Vad beträffar lagförslaget, som herr Hermansson efterlyser, så är det under beredning i handelsdepartementet.
Herr talman! De partier som kallar sig liberala eller brukar framhäva att de har en liberal ekonomisk uppfattning har tidigare alltid framhållit betydelsen av konkurrens inom näringslivet. Men nu tycks handelsministern och det parti han företräder ha kommit fram till en annan uppfattning. Det sker en mycket stark koncentration av försäljningen, makten och produktionen inom en speciell marknad, nämligen dammsugarmarknaden, där ett enda företag kommer att behärska 80 26 av hela produktionen och försäljningen. I det läget säger man att det utan denna koncentration inte blir någon lönsamhet. Betyder det att bara koncentration och monopol kommer att ge lönsamhet i fortsättningen? Vilket samhälle och vilket näringsliv kommer vi då att få, herr handelsminister?
Herr talman! Herr Hermansson måste väl göra våld på sig själv för att kunna missförstå mig på detta sätt. Jag har inte sagt att det krävs monopol för att lönsamhet skall uppstå. Vad jag sade var att de allmänna villkoren för att bedriva näringsverksamhet i ett näringsliv bestående av mängder av företag måste vara sådana att företagen inte successivt slås ut. Jag tycker precis som herr Hermansson att det är mycket olyckligt med monopolbildning. Därför är jag också motståndare till ett socialistiskt näringsliv, som leder till mer och mer av monopol.
Herr talman! Den verklighet som föreligger i dag i Sverige är att det på det ena området efter det andra sker företagssammanslagningar, av vilka denna inte är den största. Men vad skapar denna utveckling annat än monopolställning för vissa kapitalgrupper och vissa finansgrupper i samhället? Min fråga mot den bakgrunden var: Vart tar då den fria konkurrensen och det fria näringslivet vägen?
Herr talman! Många av de företagssammanslagningar som äger rum — låt mig peka på en annan sådan, som varit mycket uppmärksammad, nämligen bildandet av Samfood — har att göra med att lönsamheten i företaget är sådan att nedläggning är alternativet. Jag betraktar det som utomordentligt olyckligt att den genomsnittliga lönsamheten i näringslivet är sådan att allt fler företag ”trillar över kanten”, dvs. går under, eller köps upp av något annat företag. Det är en olycklig utveckling. Därför behövs det också mer av lönsamhet, så att vi kan undvika att få större inslag av monopol inom näringslivet.
Herr talman! Det förefaller mig inte som om den allra största och allra nyaste företagssammanslagningen berodde på bristande lönsamhet. Sådan har icke konstaterats vare sig för Volvo eller för Beijerinvest. Det förefaller alltså vara andra orsaker som är de mest drivande i koncentrationen och företagssammanslagningen.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om hur jag ser på ett visst angivet företags agerande och möjligheterna för samhället att ingripa till de anställdas försvar när ett företag hotar med nedläggning om de anställda kräver en godtagbar arbetsmiljö och företaget är lönsamt. I sin fråga beskriver Per Israelsson det USA-ägda Allis Chalmers företag Svedala Arbrås verkstad i Örebro. Enligt Per Israelsson är verkstaden företagsekonomiskt lönsam, men på krav från de anställda om en godtagbar arbetsmiljö svarar företaget med hot om nedläggning. Per Israelsson vill veta hur jag ser på företagets agerande och på möjligheterna för samhället att ingripa till de anställdas försvar. Produktionen skall bära kostnaderna för arbetsmiljön. Det är en princip som regering och riksdag slagit fast flera gånger, senast i samband med att arbetsmiljölagen antogs. Företagen måste alltså i sin planering även ta hänsyn till kraven på arbetsmiljön. Jag vill erinra om att undersökningar som utförts av bl.a. statens industriverk visat att det ofta inte finns någon klar skillnad mellan arbetsmiljöinvesteringar och andra investeringar. Arbetsmiljöinvesteringar kan därför inte generellt ses som en belastning på företagens ekonomi. När man gör arbetsmiljöinvesteringar får man som regel också positiva produktivitetseffekter. Nya och säkrare maskiner producerar mer, förbättrad ventilation innebär större möjligheter till energiåtervinning. Förbättrade personalutrymmen och psykosocial arbetsmiljö etc. kan bidra till att hålla personalomsättningen och därmed också företagets personalkostnader nere. I det fall som Per Israelsson tar upp är enligt företagsledningen frågan om en eventuell nedläggning inte motiverad av arbetsmiljöskäl, utan i stället ett led i diskussionen om en allmän strukturrationalisering av koncernen. Avslutningsvis vill jag tillägga att även utlandsägda företag i Sverige självfallet är skyldiga att iaktta den arbetsrättslagstiftning som finns bl.a. för nedläggningssituationer. Vad arbetsmiljökraven beträffar kan jag också erinra om de riktlinjer eller deklarationer som har utarbetats inom OECD och ILO. I ILO-deklarationen anförs bl.a. att de multinationella företagen bör upprätthålla de strängaste normer för säkerhet och hälsa i överensstämmelse med nationella anspråk.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag inte tycker att jag fått något svar vad gäller samhällets möjligheter att ingripa i det här fallet. Vad det handlar om inom det aktuella verkstadsföretaget, som ägs av det amerikanska multinationella bolaget Allis Chalmers, är om de anställda skall få sin lagliga rätt enligt gällande arbetsmiljöoch arbetsmarknadslagar. Här gör man inte något grundläggande åt en dålig arbetsmiljö på 30 år, och även yrkesinspektionen är trög i sitt agerande. Först när en arbetare blivit allvarligt klämd i en gradsax tog yrkesinspektionen i på allvar med företagets koncernledning. Då svarar ledningen med nedläggningshot. Ledningen vägrar också insyn från arbetstagarkonsult, en insyn som facket anser sig ha rätt till enligt gällande lag. I stället för att gå in i förhandlingar om miljöförbättringar inom det lönsamma Örebroföretaget svarar företagsledningen med att stranda förhandlingarna. Frågan gick till centrala förhandlingar, vilka koncernledningen bara har att stranda och sedan lägga ned och ställa ett femtiotal anställda utan arbete. Man kan med rätta fråga sig om detta är ett acceptabelt beteen”e från den utlandsstyrda företagsledningens sida. Visserligen erbjuds de anställda att flytta till andra delar av landet, men de flesta är bundna på olika sätt till Örebro och kan knappast flytta. Företagets agerande är krasst och visar att arbetsmiljöfrågor ofta inte går att lösa i samverkan, som arbetsmiljölagen förutsätter, utan är en partsfråga där de två parterna står emot varandra med motstående intressen. Vad gäller av arbetstagarna valda skyddsombud ger lagen ett visst skydd i och med att den säger att skyddsombudet inte får trakasseras eller ges försämrade arbetsvillkor som följd av sin verksamhet som skyddsombud. Nu vill jag fråga arbetsmarknadsministern: Finns det inte anledning att ha motsvarande lagstiftning mot omotiverade nedläggningshot, som reses som svar på väl motiverade krav på en arbetsmiljö i enlighet med gällande lag och förordning på svensk arbetsmarknad? Ett besked på den punkten skulle vara ett litet bättre svar på den fråga som jag ursprungligen har ställt.
Herr talman! Jag vill först säga att jag inte kan yttra mig om hur en myndighet har handlagt ett enskilt ärende eller hur de förhandlingar som förs mellan parterna avlöper, men jag kan konstatera att yrkesinspektionen i det här fallet har varit mycket aktiv för att få till stånd en bättre arbetsmiljö. Den fråga som Per Israelsson tar upp är intressant från en generell utgångspunkt, nämligen hur den konflikt som man nu och då stöter på mellan förbättringar av arbetsmiljön och lönsamheten i ett företag skall lösas. Det kan inte generellt sett vara så att man gör avsteg från krav på förbättringar i syfte att undvika risker i arbetsmiljön av det skälet att företaget har svag lönsamhet. Å andra sidan är det ju också nödvändigt från sysselsättningspolitiska utgångspunkter att försöka behålla företag som på sikt är eller kan bli lönsamma. Vi kan därför behöva diskutera frågan om hur man löser konflikter i de enskilda fallen mellan bättre arbetsmiljö och lönsamhet. Vi har till den ändan tillsatt en utredning som skall ge oss underlag för att diskutera frågan. I något undantagsfall har det också hänt att staten gått in med bidrag för att klara ut konflikten, men jag vill upprepa att i det aktuella fall, som Per Israelsson tar upp, har företagsledningen inte åberopat kravet på bättre arbetsmiljö för beslutet om nedläggning.

Herr talman! Det här aktuella företaget anses vara företagsekonomiskt klart lönsamt. Det anmärkningsvärda är att man, i varje fall i första omgången, före central förhandling, vägrat arbetstagarparten att gå in med enlöntagarkonsult— vilket arbetstagarparten ansett sig ha full rätt till — för att kontrollera förhållandena. Samhället borde åtminstone kunna stödja de anställda i det fallet, så att de verkligen får en koll på om detta företag är lönsamt och kan bära de arbetsmiljöinvesteringar som krävs. Som det sades i svaret hävdar företagsledningen att det rör sig om en vanlig strukturrationalisering och inte har någonting med arbetsmiljö att göra. Men i verkligheten har man på 30 år investerat kanske bara 100 000 kr. eller någonting sådant, i mycket marginella åtgärder på arbetsmiljöområdet. Nu skyller man alltså nedläggningsbeslutet på att det är ett led i en strukturrationalisering. I stället borde man göra miljöförbättringar, när företaget ändå är företagsekonomiskt lönsamt och säkert skulle kunna leva vidare i många år till. Jag tycker förfarandet är anmärkningsvärt. Jag noterar dock att myndig Nr 29 heterna åtminstone har ögonen på detta problem — alltså konflikten mellan å Torsdagen den ena sidan kravet på godtagbar arbetsmiljö enlig gällande lag och förordning 20 november 1980 och å andra sidan företagens intresse att hålla sina kostnader så låga som möjligt. I det här fallet skulle företaget helt klart kunna bära dessa kostnader. Det vill man dock inte, för då kommer profiten att bli något mindre. Jag tycker att förfarandet är anmärkningsvärt.
Herr talman! I detta fall har myndigheten fullgjort sitt uppdrag, nämligen att vid upprepade tillfällen kräva att arbetsmiljön skulle förbättras. Några anspråk från företagets sida, riktade mot myndigheter eller staten, har inte gjorts. Vi har därför inte någon möjlighet att ingripa för att hjälpa detta företag i den situation det nu befinner sig i. Jag kan därför bara upprepa svaret, att det inte är på grund av de krav som ställts om en bättre arbetsmiljö som företagsledningen avser att fatta beslutet om nedläggning.
Herr talman! Jag vill då bara konstatera att man kan ta en strukturrationalisering som förevändning för att låta bli att göra en investering i en godtagbar arbetsmiljö. Det finns ingen klar gräns — om företaget säger att det är så, då är det så, och därmed kan man undgå berättigade krav på arbetsmiljön. Samhället har tydligen mycket begränsade möjligheter att göra någonting åt saken i dagens läge. Det finns all anledning att titta på dessa problem framöver, så att detta inte upprepas.

Herr talman! Svensk ekonomi går nu in i en ny lågkonjunktur. Signalerna om vikande marknader och sämre produktionsförutsättningar är många. Med de förutsättningar som nu gäller kommer industriproduktionen nästa år att sjunka. De totala investeringarna stagnerar på årets nivå. Bostadsbyggandet fortsätter att minska. Arbetslösheten väntas bli dubbelt så stor som i år — en uppgång från 1980 års genomsnitt på 80 000 till minst 160 000. Den samlade tillväxten i ekonomin uppskattas bli mindre än 1 96. Det finns två orsaker till denna försämring av vår ekonomiska situation. Den ena är att den internationella konjunkturavmattningen nu slår igenom med full styrka på den svenska industrins avsättningsmöjligheter. Den andra orsaken är den inflationsoch åtstramningspolitik som regeringen för. Inflationen har under 1980 slagit nya rekord — de senaste 12 månaderna har priserna stigit med nästan 16 20. En väsenlig del av prisstegringarna har regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten åstadkommit genom höjda indirekta skatter.

Det hade också tett sig självklart, om regeringen inbjudit inte bara riksdagen utan även löntagarna och näringslivet till en gemensam offensiv mot inflationen för att hålla uppe efterfrågan och för att förstärka vår internationella konkurrenskraft. Detta sker inte. I stället har riksdagen förelagts förslag om en ytterligare nedskärning av köpkraft och efterfrågan. För denna politik använder man ordet sparande. Det är en utomordentligt vilseledande beteckning. Med sparande torde normalt menas att man sätter av resurser för framtiden, som senare kan tas fram för att användas till någonting nyttigt. Men den s.k. sparplanens väsentliga effekt blir att resurser slösas bort till ingen nytta i arbetslöshet, stängda fabriker och outnyttjad produktionskapacitet. Visserligen säger sig regeringen också vilja vidta offensiva åtgärder för att öka investeringarna. Men vad hjälper större skattesubventioner till företagens maskininköp och byggande, om efterfrågan sjunker och de redan inköpta maskinerna bara delvis kan utnyttjas? Och vad hjälper sänkta skatter för aktieägarna, om företagen inte vågar expandera, skaffa nytt kapital och satsa på framtiden? Det råder därför föga tvivel om att Sverige som nation kommer att bli fattigare, att vår ekonomi kommer att ytterligare försvagas, om regeringen får genomföra sin politik. Den här regeringen är befolkad av partier och personer som i tidigare skeden, när de befann sig i opposition, ivrigt hävdade att kamp mot inflationen måste vara den viktigaste uppgiften för en regering. Det gäller Nr 29 inte minst ekonomiministern och hans parti. Ändå har denna regering Torsdagen den kommit att utgöra den värsta inflationsregering vi har haft på många 20 november 1980 årtionden. Sedan 1976, på fyra år, har priserna i Sverige stigit med 50 96 F. n. har Sverige en snabbare inflation än nästan alla våra handelspartners i industriländerna — det är snart bara England som överträffar oss. Det torde stå klart för envar att inflationen blivit så allvarlig att den hotar både vår framtida ekonomiska tillväxt och ett effektivt utnyttjande av landets produktiva resurser. Inflationen tillfogar dessutom samhällssolidariteten svåra skador genom de stora förmögenhetsvinster den skapar för den egendomsägande delen av befolkningen. Vi står också inför en ny avtalsrörelse, vars utgång blir utomordentligt viktig för den framtida prisoch kostnadsutvecklingen. Om dessa allvarliga problem förefaller regeringen helt omedveten. I stället för att föreslå eller vidta några åtgärder som skulle dämpa inflationen, förvärrar man den genom kraftiga höjningar av konsumtionsbeskattningen och minskat stöd till matpriser och hyror. Trots att regeringens skattepolitik för 1981 underkänts av samtliga parter på arbetsmarknaden, hävdar man — uppenbarligen mot bättre vetande — att den skulle underlätta avtalsrörelsen. Finansutskottets borgerliga majoritet visar på denna punkt på sätt och vis bättre omdöme än regeringen. Man finner tydligen inflationsproblemet vara så pinsamt och så misskött, att man förbigår hela saken med total tystnad. Orden prisstegringar eller inflation återfinns över huvud taget inte i majoritetsbetänkandet. Den politik regeringen och utskottsmajoriteten vill att riksdagen nu skall godkänna gäller formellt ett antal nedskärningar av de statliga utgifterna och ett antal taxeoch avgiftshöjningar. Men i realiteten godtar riksdagen, om den bifaller propositionen och förslagen i majoritetsbetänkandet, en inriktning av den ekonomiska politiken som leder till ekonomisk stagnation och arbetslöshet, samtidigt som den lämnar inflationsproblemet olöst. Den officiella motiveringen för denna inriktning av politiken är dess nödvändighet för att minska statens budgetunderskott och hålla tillbaka den offentliga utgiftsexpansionen. Om man inte kan hitta på något annat att säga om denna målsättning, kan man åtminstone karakterisera den som en total helomvändning i borgerlig ekonomisk politik. Ända från den första borgerliga budgeten i januari 1977, då man satsade på underskottsfinansiering och statlig utlandsupplåning, fram till årets budgetproposition, har den våldsamma ökningen av budgetunderskottet — från 4 till 60 miljarder kronor —- försvarats som nödvändig för att klara sysselsättning och välfärd. De socialdemokratiska budgetalternativen, med lägre budgetunderskott och mindre utlandsupplåning, har avfärdats just med de argumenten. Efter det att budgetunderskottet i snart fyra år har behandlats som en restpost, den där fick bli vad det blev, har således minskningen av budgetunderskottet gjorts till det helt övergripande målet för den ekonomiska politiken. Det måste minskas genom höjda skatter och bantade 25 utgifter, vilka följderna än blir för sysselsättning och resursutnyttjande. Den socialdemokratiska riksdagsgruppens ställningstaganden har gjorts från helt andra utgångspunkter. Vi anser att det är slöseri med produktiva resurser, om människor berövas rätten till arbete. Om vårt huvudproblem är att vi producerar för litet, löser vi inte det problemet genom att producera ännu mindre. Vi anser alltså att den ekonomiska politiken också i fortsättningen skall inriktas på full sysselsättning och ökad produktion. Den politik vi föreslår syftar inte till någon generell stimulans för ekonomin genom en återgång till de senaste årens mycket expansiva finanspolitik. Vi har i våra motioner föreslagit en rad åtgärder för att hålla tillbaka ytterligare ökningar av statsupplåningen. Men vad vi vänder oss mot är en sådan åtstramning av finanspolitiken och nedskärning av efterfrågan att landet råkar in i ekonomisk stagnation och ökad arbetslöshet. De stimulanser vi föreslår gäller investeringarna, forskningsoch utvecklingsarbetet i näringslivet samt bostadsbyggandet. I bedömningen av vilken ekonomisk politik som nu bör föras måste också ingå de stora skattehöjningar som regeringen drev igenom i september. Vi ansåg redan då att regeringspolitiken var fel — att den skulle komma att fördjupa och försvåra lågkonjunkturen. Vi föreslog en alternativ väg att lösa våra balansproblem, bl.a. genom ett system med importdepositioner. Nu är dessa skattehöjningar ett faktum. Men det måste slås fast, att regeringen i september allvarligt vilseledde riksdagen. Då hävdade man att skattehöjningar krävdes, inte för att minska budgetunderskottet, utan för att dämpa en överhettning som regeringen, ensam av alla, såg framför sig på arbetsmarknaden. Nu försöker inte ens regeringen hävda annat än att konjunkturavmattningen i Sverige var i full gång redan i september och att läget snabbt kommer att försämras under vintern. Det ter sig därför med våra utgångspunkter helt nödvändigt att den ekonomiska politiken nu inriktas på att främja tillväxt och sysselsättning och inte att ytterligare försvåra dem. Vi har ytterligare ett viktigt skäl för att avvisa den politik som regeringen står för. Det grundläggande balansproblemet i den svenska ekonomin är underskottet i utrikeshandeln. En ny period av ekonomisk stagnation och industriell tillbakagång skulle direkt minska möjligheterna att på sikt lösa det problemet. I en utdragen lågkonjunktur skulle fler företag tvingas slå igen än vad som redan sker och många andra inskränka driften. Industrins investeringar väntas stagnera igen efter den korta uppgången i år. Resultatet blir att den svenska ekonomin står sämre rustad med mindre produktionsförmåga än tidigare. I nästa konjunkturuppgång riskerar vi en ännu snabbare ökning av importen, samtidigt som industrin har sämre möjligheter att utnyttja världsmarknadens tillväxt. Med andra ord — underskottet i utrikeshandeln ökar ytterligare. Därmed befinner sig ekonomin i en nedåtgående spiral, där sjunkande produktionsförmåga föder nya krav på nedskärning av köpkraft och levnadsstandard osv., och detta utan att någonsin leda till balans. I själva verket har Sverige redan gått igenom det första varvet i denna nedåtgående spiral. Svångremspolitiken 1977-1978 försvagade produktions förmågan, något som ledde till starkt ökade underskott 1979-1980, när Nr 29 konjunkturen blev bättre. Det har nu blivit motiveringen för en ny omgång Torsdagen den av åtstramning. Det måste sägas vara allvarligt att regeringen och riksdags 20 november 1980 majoriteten inte lärt mer av sina egna misstag. Herr talman! Den politik socialdemokratin förordar inriktar sig på att kraftigt ta ner inflationstakten, att genom offensiva insatser värna den fulla sysselsättningen och industriell utveckling och att slå vakt om en rättvis fördelning. Vi vill göra kampen met inflationen till en huvudfråga i den ekonomiska politiken. Ett första steg i en sådan politik är att skapa goda förutsättningar för nästa avtalsrörelse. Skatteomläggningen för 1981 måste göra det möjligt för löntagarna att bibehålla sina reallöner även med låga nominella lönehöjningar. Därför föreslår vi att indexregleringen slopas och ersätts med en sänkning av inkomstskatten, som är något större men framför allt bättre fördelad efter bärkraft. Dessutom bör matprissubventionerna fortsätta på nuvarande nivå och åtgärder vidtas för att hålla nere hyrorna i nybyggda lägenheter. För att de här förslagen skall kunna förenas med en lugn prisoch löneutveckling är det nödvändigt att införa ett allmänt prisstopp i början av nästa år. Vi föreslår också att indexregleringar på andra områden granskas med hänsyn till sina inflationsdrivande effekter, på byggnadsområdet och i jordbrukets prisreglering. Vi anser vidare att reavinstskatten skall skärpas och en del avdragsmöjligheter i beskattningen tas bort, som gynnar spekulation och kreditköp. Samtidigt vill vi införa bättre skattevillkor för småspararna. Slutligen säger vi nej till regeringens förslag om sänkt skatt för aktieägare, något som enligt vår mening är direkt utmanande i ett läge då övriga folkgrupper avkrävs återhållsamhet. Med en sådan inriktning av politiken borde det vara möjligt att halvera prisstegringstakten mellan 1980 och 1981, dvs. gå ner från en prisstegring på 14-15 4; till ca 7 20. Detta är också regeringens prognos för 1981, men den ter sig tyvärr helt orealistisk, eftersom man inte redovisar någon åtgärd som på allvar skulle vända den nuvarande inflationsutvecklingen. En dämpning av inflationen nästa år skulle också lägga en god grund för en mera balanserad tillväxt på sikt. De offensiva insatser vi föreslår gäller främst områdena näringspolitik, forskning och utveckling, bostadsbyggande och energipolitik. Vi föreslår bl.a. att strukturoch utvecklingsfonden nu äntligen inrättas med ett grundkapital på 1 miljard kronor, att statens järnvägar ges ökade resurser på drygt 200 milj.kr. för investeringar i bättre vagnpark och ökad säkerhet, att fem utvecklingsbolag inrättas inom områdena transportsystem, hjälpmedel inom utbildningsområdet, medicinsk teknik, miljövårdsteknik och energiteknik. Det är f. ö. anmärkningsvärt att tre av de här utvecklingsbo 21 lagen redan är beslutade av riksdagen, utan att det lett till någon aktivitet från regeringens sida. Vi föreslår också en rad åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet, som Christer Nilsson kommer att redovisa senare. När det gäller energipolitiken kräver vi att folkomröstningsbeslutet genomförs också i den del som handlar om att spara olja. Vi importerar i dag olja för nära 30 miljarder kronor. Varje ton olja vi kan spara är en direkt avlastning på vår utlandsskuld. Insatser för att minska vårt oljeberoende är därför det effektivaste sättet att förbättra balansen i vår utrikeshandel. Tlinje 2:s avvecklingsplan sägs att kärnkraften skall utnyttjas för att minska oljeförbrukningen. Detta kan ske genom att mer elektricitet används både i industrins produktionsprocesser och för att värma upp bostäder. Vi har nu ett överskott på elkraft som en följd av den långsamma industriella tillväxten. Detta elöverskott beskriver olika företrädare för centerpartiet som en olycka för landet, vilken snarast måste avlägsnas genom att vi gör oss av med själva kraftkällan, dvs. kärnkraftverken. Ingenting kan vara mera felaktigt. Elöverskottet skulle i själva verket kunna spara ett par miljoner ton olja åt landet, rädda levnadsstandard och sysselsättning. Över huvud taget är det få statliga insatser som skulle ge så god samhällsekonomisk avkastning som åtgärder för att spara olja. Därför är den bestående handlingsförlamningen i energifrågan hos regeringen Fälldin den verkliga olyckan för landet. Det är symptomatiskt att den enda energipolitiska åtgärd de borgerliga partierna i finansutskottet vågat beröra i sitt betänkande är de redan beslutade skattehöjningarna. Om vad som i övrigt skall ske i energipolitiken har man ingenting att säga. Herr talman! Regeringen och dess eftersägare i finansutskottet försöker hävda att den s.k. besparingspropositionen inte bara är ett led i en genomtänkt stabiliseringspolitik utan också ett uttryck för deras omsorg om de svaga. Man betygsätter flitigt sig själv som företrädare för en socialt medveten fördelningspolitik. Tyvärr har propositionens konkreta förslag inga av dessa kvaliteter. Förslagen är sällan väl genomtänkta, och de riktar alltför ofta sin udd just mot de svagaste i samhället. De borgerliga partierna exercerar helt enkelt sina gamla fördomar om samhällsverksamheten som enbart en tärande del av folkhushållet, en verksamhet som tar resurser från andra och mera angelägna områden. Det gäller inte minst deras syn på kommunernas roll i vårt samhällsbygge. Dessutom har man tagit chansen att gå till attack mot vissa av våra grundläggande trygghetssystem. I de avsnitten är regeringsförslaget direkt reaktionärt. Det allvarligaste och mest uppseendeväckande exemplet är förslaget om en ny metod för att justera basbeloppet med hänsyn till prisutvecklingen. För det första ger regeringen en direkt vilseledande beskrivning av vad man föreslår. Statsministern påstår sålunda att det skulle vara ”oljeprisstegringar och höjda indirekta skatter” som inte längre skall ingå i värdesäkringen. Men av andra uttalanden i propositionen framgår att det är alla slag av energiprishöjningar, dessutom alla höjningar av tullar och förändringar av subventioner, som utesluts ur basbeloppets prisindex. Nr 29 Statsministern påstår vidare att man i propositionen inte alls gjort något Torsdagen den som försämrar villkoren för de mest utsatta grupperna, t.ex. de handikap 20 november 1980 pade. Också den uppgiften från statsministern är direkt vilseledande. Just för de handikappade har värdesäkringen av basbeloppet den allra största Intrycket av att regeringen försöker lura både riksdagen och allmänheten förstärks av att det i propositionen inte finns någon som helst ansats att redovisa effekterna av den nya ordningen, snarare en strävan att dölja dem. Man har valt en metod för urholkning av värdesäkringen, som innebär att energipriserna i index låses vid nivån hösten 1980. Det leder till att varje höjning av energipriserna i framtiden kommer att sänka levnadsstandarden för de människor vilkas inkomst avgörs av basbeloppets förändringar. Tillsammans med effekterna av höjda indirekta skatter, sänkta subventioner etc. kan detta leda till mycket kännbara minskningar av pensioner och andra basbeloppsbaserade förmåner. Över en tioårsperiod kan det bli fråga om sänkningar med uppemot 20 26 av pensionernas realvärde. Om detta finns inte en rad i propositionen. Man diskuterar inte ens olika alternativ för värdesäkringens teknik, ännu mindre de skilda effekterna. För det andra har regeringen inte alls klart för sig hur pass vidsträckta konsekvenser den föreslagna försämringen av värdesäkringen får. Ekonomiministern säger att den i första hand torde påverka folkpensioner, ATP-pensioner, delpensioner, studiemedel och bidragsförskott. Det är i och för sig mycket, men som vi visar i vår motion drabbar förändringen av basbeloppet ett långt större antal förmåner, från rättshjälpen till handikappersättningen och yrkesskadelivräntorna. Riksförsäkringsverket har i ett remissyttrande till socialförsäkringsutskottet pekat på ytterligare ett tiotal områden där basbeloppet spelar en avgörande roll. Dessutom har regeringen helt missat att basbeloppet kommit att spela en viktig roll även utanför lagstiftningen, i många försäkringsavtal och i en rad andra privata avtal. I en rättsstat borde det vara helt uteslutet att riksdagen hux flux ändrar innehållet i civilrättsliga avtal på det här slumpartade sättet. Men trots alla osanningar och undanglidanden i denna proposition, råder det inget tvivel om en sak: Målet för den här aktionen är pensionärerna i allmänhet och ATP-pensionärerna i synnerhet. Deras villkor skall försämras, och en av grundvalarna i ATP-systemets konstruktion skall brytas upp. Statsministerns motivering för att göra detta är av det slag som vi numera vant oss vid från Thorbjörn Fälldin — man vet inte om han medvetet ljuger eller bara är okunnig om det rätta förhållandet. Herr Fälldin hävdar nämligen att pensionärerna i det här landet under 1970-talet fått en våldsam standardhöjning, medan löntagarnas reallöner stigit endast blygsamt. Det senare är sant, men det förra saknar all täckning. Det herr Fälldin inte berättar, eller inte känner till, är att den helt övervägande delen av pensionärskollektivets ökade realinkomst under 1970-talet beror på dels att 29 pensionärerna har blivit fler, dels att andelen ATP-pensionärer med något högre pensioner har ökat. Den enskilde pensionären har verkligen inte haft någon så lysande standardutveckling som herr Fälldin vill låta påskina. Utifrån dessa felaktiga premisser hävdar sedan regeringen, att eftersom reallönerna kommer att sjunka i framtiden, måste också pensionärernas levnadsstandard sänkas. Men detta måste sägas vara en orimlig målsättning för den ekonomiska politiken. Det lär inte gå att upprätthålla vare sig arbetsvilja eller industriell utveckling, om vi långsiktigt skall inrikta oss på att svenska folkets levnadsvillkor oavbrutet, år för år, skall försämras. Det inser också finansutskottets borgerliga majoritet, som har ändrat på det här och skriver att den nödvändiga industriexpansionen kräver en ökning av reallönerna. Därmed förskjuts alltså argumenteringen — för att löntagarna skall kunna få en höjning av levnadsstandarden i framtiden måste pensionärernas standard sänkas. Det står naturligtvis utskottsmajoriteten fritt att argumentera på det sättet. Men jag måste be kammarens ledamöter observera två ting. För det första: Med den nya indexteknik regeringen föreslår kommer pensionernas realvärde att sjunka även i det för svensk ekonomi ytterligt gynnsamma fallet att de reala oljeoch energipriserna sjunker, vilket rimligen måste innebära ett betydande utrymme för standardförbättringar. För det andra: Urholkningen av ATP-systemets värdebeständighet förändrar hela systemets funktionssätt — värdet av intjänta pensionspoäng sjunker, fler människor slår i det s.k. basbeloppstaket och får lägre pensioner osv. Herr Fälldin har försökt spela ut löntagare mot pensionärer och ställer löntagarnas intresse av höjd levnadsstandard mot pensionärernas intresse av värdebeständiga pensioner. Men sanningen är att de som förlorar mest är dagens löntagare — det är deras pensionspoäng som kraftigast sjunker i värde. Det gäller även redan intjänad pension och inbetalda avgifter. Herr talman! Det är en utomordentligt allvarlig situation som har uppstått i svensk politik. Det är nu 20 år sedan ATP infördes. Det skedde efter hårda politiska strider. Men det har under årens lopp växt upp en förvissning, en trygghet bland Sveriges löntagare om att pensionsreformen stod fast, att den vilade på en utbredd enighet inte bara bland folket utan också här i Sveriges riksdag. Men detta visade sig vara en illusion. Utan föregående diskussioner och utredningar, närmast i smyg och med falska motiv, försöker regeringen Fälldin slå sönder ett av fundamenten i ATP-systemet, den värdesäkring som var en huvudanledning till att de svenska löntagarna valde den allmänna tjänstepensioneringen för att klara sin ålderstrygghet. Det system man har trott på i 20 år, den trygghet man betalat för genom sina avgifter, skulle nu nästan i förbigående brytas sönder genom ett i hast tillkommet riksdagsbeslut. Detta borde inte få ske, herr talman. Jag vädjar till riksdagens ledamöter att visa litet förnuft och medmänsklig hänsyn. Avvisa regeringsförslaget om att ändra på basbeloppets värdebeständighet — det är illa genomtänkt, det har en rad orimliga konsekvenser och, framför allt, det är ett svek mot både pensionärerna och löntagarna i det här landet. De fördelningspolitiska strävanden som finns i förslaget om att urholka basbeloppets värdebeständighet lyser igenom också i en rad andra förslag i den s.k. besparingspropositionen. Det gäller försämringen av bostadsbidragsvillkoren för människor med lägre inkomster, ökade kostnader för de sjuka, sämre förhållanden för glesbygdens människor, åtstramning för kommunerna, som drabbar framför allt barn och ungdom. Och det är ofrånkomligt att det blir effekten — att det är just de grupperna som får sämre villkor — eftersom regeringen koncentrerat sina besparingar till de inkomstöverföringar som har till syfte just att utjämna skillnader i standard och levnadsvillkor. Ändå hävdar regeringen att indragningarna drabbar alla, vilket skulle vara en särskild finess med den s.k. besparingspropositionen. Nu är det i och för sig inte alls givet, att en åtstramning av budgetpolitiken skall drabba alla. Men regeringens påstående hade åtminstone haft trovärdighet, om det funnits något förslag som drabbat de besuttna och de högre inkomsttagarna i vårt samhälle. Men här gör man tvärtom =— till dessa grupper delar man ut nya förmåner. Man behåller inte bara indexregleringen av skatteskalan. Man vill dessutom sänka skatten på större förmögenheter och skatten på aktieutdelningar. Den samlade effekten av detta blir en betydande överföring till personer med förmögenheter och stora inkomster som i det enskilda fallet kan överstiga 10 000 kr. under 1981. Hur regeringen med den givmildheten gentemot de välsituerade kan vänta sig någon förståelse hos löntagarna för sitt krav på en sänkning av reallönerna med 3 å 4 9 är faktiskt obegripligt. Vi kan inte acceptera denna inriktning av fördelningspolitiken. Därför säger vi nej till merparten av de konkreta förslag som nu föreligger om nedskärningar av transfereringar till enskilda och till kommunerna. Våra besparingsförslag riktar sig främst mot statens egen verksamhet. Vi föreslår sänkta försvarskostnader, mindre byråkrati i kanslihuset, översyn av radiooch TV-verksamheten, slopade dagarvoden i kommittéer, höjda avgifter och skärpta regler för inbetalning av skatter osv. Därmed uppgår våra förslag om besparingar till samma belopp, ungefär 3,5 miljarder, som de regeringsförslag som föreligger i sådant skick att vi över huvud taget kunnat ta ställning till dem. Vi föreslår ytterligare utgifter för att stimulera industrins investeringar, forskningsoch utvecklingsarbetet, bygga broar, järnvägsmateriel och säkerhetsutrustning samt för att öka bostadsbyggandet. Vårt skatteförslag syftar dessutom till att bevara reallönerna nästa år och därmed förhindra ett fall i den totala efterfrågan. Detta är alltså en klart mindre restriktiv politik än den regeringen föreslår. Men frågan är om den inte skulle vara bättre ägnad att uppfylla det mål regeringen eftersträvar, nämligen att hålla nere budgetunderskottet. Utskottsmajoriteten gör sig inte någon överdriven möda att analysera regeringsförslagets verkningar på tillväxt och sysselsättning. Men man kan inte helt dölja det faktum, som är uppenbart för alla, att det kommer att leda till ökad arbetslöshet och en mycket påtaglig dämpning av den ekonomiska tillväxten. Arbetslöshetsproblemet avfärdar man med att det får lösas genom skattepolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Men frågan är då om det här leder till någon scm helst förbättring av statens finanser. Konjunkturinstitutet beräknar att arbetslösheten i genomsnitt för nästa år kommer att öka till drygt 4 20 från årets genomsnitt på 2 20. Skulle regeringen ha ambitionen att hålla den registrerade arbetslösheten på dagens nivå, kommer utgifterna för AMS-utbildning och beredskapsarbeten att öka tillistorleksordningen 7 miljarder kronor. Skulle arbetsmarknadsministerns målsättning om 3 Zo öppen arbetslöshet gälla, ökar utgifterna för utbildningsinsatser, beredskapsarbeten och arbetslöshetsersättning med drygt 5 miljarder kronor. Dessa ökade kostnader för ökad arbetslöshet och sämre sysselsättning — mellan 5 och 7 miljarder kronor — måste jämföras med att de besparingar som uppnås genom regeringsförslagen inte ens på lång sikt överstiger 5 miljarder kronor. Herr talman! Från vilken utgångspunkt man än granskar den ekonomiska politik som nu förs av den borgerliga regeringen, ser den lika hopplös ut. Den löser inte utan förvärrar inflationsproblemet. Den skapar inga förutsättningar för att Sverige skall kunna klara sina balansproblem. Den kommer att beröva tiotusentals människor rätten till arbete. Den leder inte ens till sitt mest omedelbara mål — att minska statens budgetunderskott. Såvida inte allt detta är resultatet av en också för regeringen Fälldin oanad inkompetens, återstår bara en förklaring. Regeringen tror uppriktigt att Sverige behöver en rejäl kris och en rejäl arbetslöshet. Den förklaringen har också alla likheter med sanningen. Vid skattehöjningsbesluten i september hävdade man från regeringshåll att en ökad arbetslöshet var oundviklig av det skälet att landet inte längre har råd med full sysselsättning. Nu görs arbetslösheten till det instrument som skall rädda den ekonomiska politiken. Man erkänner att resultaten av 1977 års devalveringar var en besvikelse. Den eftersträvade industriella expansionen kom inte till stånd — företagen höjde priserna i stället för att öka produktion och sysselsättning. Det skyller man nu på att arbetsmarknaden inte var tillräckligt flexibel, som det heter, och arbetskraften inte tillräckligt rörlig. Och det berodde i sin tur på att det fanns för många jobb, dvs. för lite arbetslöshet. Enligt det här sättet att tänka är en rejäl arbetslöshet lösningen på problemet. Då går det lättare att förmå människor att flytta, när de inte har några alternativ. Då går det lättare att få folk att ta också de dåliga och lågbetalda jobben. Det behövs en reserv av arbetslösa för industrin att ösa ur. Med samma ideologi i botten går det också att tro på arbetslösheten som räddningen ur det inflationsproblem som håller på att överväldiga regeringen Fälldin. Med en konjunkturkris, permitteringshot och brist på jobb skall lönekraven dämpas och löntagarna finna sig i sänkt levnadsstandard. Vi kan inte göra annat i det här läget än att mana till besinning genom att hänvisa till alla de misslyckade försök att stoppa inflation med arbetslöshet som har gjorts i en rad länder under 1970-talet — bara några exempel: England, Nr 29 Frankrike, USA, Danmark. Offren i form av produktionsförluster och social Torsdagen den utslagning har visat sig vara meningslösa — inflationen har inte låtit sig 20 november 1980 besegras med den metoden. Herr talman! Det blir en lång och svår process att återställa balansen och styrkan i den svenska ekonomin. Det kommer att kräva arbete och sparsamhet och en hård hushållning med våra resurser. Men vi tar oss aldrig ur svårigheterna, om vi fastnar i arbetslöshet och inflation. Och vi får inte folket med oss i de ansträngningar som behövs, om ökade orättvisor tillåts slå sönder den grundläggande samhällssolidariteten. Vi påstår inte att en politik enligt riktlinjerna i den socialdemokratiska motionen skulle lösa alla problem och befria oss från alla bekymmer. Men den visar hur de första stegen skulle kunna tas ut ur krisen just genom att vi anstränger oss att hålla uppe sysselsättningen, bekämpa inflationen och verka för en rättvis fördelning. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det krävs en rad förutsättningar för att man skall kunna utforma en riktig ekonomisk politik. Det krävs för det första att man har en korrekt bild av verkligheten. Det krävs för det andra att man har en realistisk uppfattning om de orsakssammanhang som skapat denna sociala och ekonomiska verklighet. Det krävs för det tredje riktiga och försvarbara målsättningar. Och det krävs för det fjärde en korrekt värdering av de medel man vill använda. Talla dessa stycken finns det stora och avgörande brister i den ekonomiska politik som regeringen och finansutskottets borgerliga majoritet nu vill genomdriva. Den brister i fråga om verklighetsuppfattning. Den brister i fråga om analys av orsakssammanhangen. Dess målsättningar är illusioner, eftersom man samtidigt vill bevara ett ekonomiskt system som oupphörligt producerar resultat som är helt motsatta de uppställda målen. Slutligen får de medel den borgerliga majoriteten föreslår helt andra verkningar än vad man påstår. När det gäller verklighetsbilden blundar de borgerliga med ena ögat. De vill inte se och inte alls diskutera de två farsoter som verkligen slår hårt mot människorna och samhället, nämligen arbetslösheten och inflationen. Ibland får man nästan det intrycket att de borgerliga vill låtsas som om det inte fanns någon arbetslöshet i landet, som om arbetslösheten inte var något problem. Det är naturligtvis sant att arbetslösheten är betydligt större i en rad andra kapitalistiska länder. I de s.k. OECD-länderna, dvs. Västeuropa och Nordamerika, finns redan över 20 miljoner arbetslösa. Nästa år beräknas arbetslösheten öka till 25 miljoner människor. Här slår kapitalismens kris 33 utomordentligt hårt. Flera regeringar för också en politik som medvetet styr mot en ökning av arbetslösheten, vilket man tror skall kunna förbättra kapitalets profitmöjligheter. Om andra regeringar kan man möjligen välvilligt säga att de struntar i om deras ekonomiska åtgärder, t.ex. på penningspolitikens område, ökar arbetslösheten. Men också här i Sverige finns det en stor arbetslöshet som man inte ett ögonblick får glömma. Och denna arbetslöshet finns trots att vi nu anses befinna oss på toppen av en ekonomisk högkonjunktur. Alla väntar nedgång och växande arbetslöshet nästa år. Arbetslösheten har alltså under 1970-talet blivit permanent och finns, vare sig kapitalismen befinner sig i fasen av högkonjunktur eller i kris. Enligt rapporterna från arbetsmarknadsstyrelsen har arbetslösheten redan börjat att öka, vilket kan tyda på att en vändning i konjunkturen redan skett. Antalet öppet arbetslösa var i oktober 92 000 personer enligt arbetskraftsundersökningarna, vilket var 14 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Kvinnor och ungdom drabbas hårt av arbetslösheten. Arbetslösheten bland flickor 16-19 år kvarstod under oktober på en av 1970-talets högsta arbetslöshetsnoteringar, fastställer AMS. Samtidigt ökade arbetslösheten även för kvinnor i åldern 20-24 år. Till de öppet arbetslösa måste läggas antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som i oktober uppgick till 114 000. Det finns dessutom 77 000 personer som bara har deltidsarbete av arbetsmarknadsskäl. Det finns över 300 000 kvinnor som vill komma ut i förvärvsarbete men som inte kan få något sådant. En stor grupp i det svenska samhället har också tvingats ta förtidspension av arbetsmarknadspolitiska skäl. Räknar man samman alla dem som på det ena eller andra sättet, helt eller delvis, ställts utanför den ordinarie arbetsmarknaden kommer man upp till ett antal av 600 000-700 000 människor eller ännu mera. Tänk vilka personliga lidanden och svårigheter! Tänk vilken förlust för samhället att inte få tillgodogöra sig arbetsinsatserna från alla dessa människor i det produktiva arbete som de vill utföra! Men detta stora och allvarliga problem diskuterar inte finansutskottet. Inte heller diskuterar man prisstegringarna och inflationen, trots att priserna under de senaste tolv månaderna stigit i rekordtakt. En prisstegring på konsumtionsvaror med 15,5 Z0 under perioden den 1 november 1979 — den 31 oktober 1980 innebär en sänkning av den svenska kronans värde som är större än vi upplevt på många år. Även inflationen har liksom arbetslösheten blivit permanent under 1970-talet och fortsätter både under högkonjunktur och kris. Inflationen slår framför allt mot lönarbetarna och de människor, oftast i små omständigheter, som söker en viss trygghet i en liten summa på banken. Den tryggheten har i dag förvandlats i en chimär genom den allt snabbare inflationsprocessen. Lönarbetarna får under året se de tillskott i pengar som kan uppnås under avtalsrörelserna reducerade till noll av prisstegringarna, som dessutom gnager på redan uppnådda reallöner. Nedpressning av reallönerna har blivit en nästan varje år upprepad process under de borgerliga regeringarna. Men detta problem ägnar finansutskottet ingen eller ringa uppmärksamhet. Det enda man bekymrar sig om är företagens profiter. Ibland inte bara blundar utskottet, utan ger en direkt falsk beskrivning av verkligheten. Jag citerar ett par satser ur dess betänkande: ”Vi är ett av världens rikaste länder. Vårt välstånd är jämnt fördelat.” Det första är sant, det andra en osanning. Borgerligheten hade också oturen att det kom från trycket samma dag som vi i morgontidningarna kunde läsa följande: ”Volvo gick upp från 75 kr. per aktie till högst 90 kr., och Beijer-aktien steg från 165 kr. till högst 221. Volvos ca 126 000 aktieägare blev därmed ca 320 milj.kr. rikare tillsammans och de ca 30 000 Beijerägarna ökade sin förmögenhet med ca 610 milj.kr.” Enbart en person, starkt intresserad i vad som hänt, blev 10 milj.kr. rikare under vad tidningarna kallade ”en ny dramatisk dag på Stockholms fondbörs”. Vad är det i denna händelseutveckling som på något sätt skulle kunna bestyrka finansutskottets tes att välståndet är jämnt fördelat?

Det är Bolidenbolaget och dess stora aktieägare som tar hela vinsten på detta fynd i svensk jord, som ju i stället borde vara hela folkets egendom! Nej, finansutskottets uttalande på den här punkten är oförståeligt, om det inte möjligen är så att man speciellt velat framhäva att det är en s.k. nolltaxerare som gjort största förtjänsten på bägge dessa ekonomiska händelser. Är det kanske dessa chanser för vissa låginkomsttagare man syftar på med sitt uttalande? Andra problem ser emellertid utskottet och beskriver dem mycket utförligt. Framför allt inriktar man sig på underskottet i bytesbalansen och underskottet i statsbudgeten. Ingen förnekar att bägge dessa problem föreligger och att det handlar om problem. Vi tycker nog därför att finansutskottet ger en något förgrovad skildring av vpk:s uppfattning på denna punkt. Om vi tittar på budgetunderskottet så är det först viktigt att fastställa hur stort detta egentligen är. Finansutskottet använder siffran 50 miljarder, motsvarande ca 10 96 av bruttonationalprodukten. Vi anser det felaktigt att anföra hela denna summa som underskott i egentlig mening. Man bör i stället studera hela den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Enligt den reviderade finansplanen i våras, som kom från herr Bohmans kansli, uppkommer troligen ett minus i det finansiella sparandet för den offentliga sektorn under 1980 på 21 miljarder kronor. Detta är enligt vår mening en riktigare siffra att anföra. Man tar då hänsyn både till det finansiella sparandet inom socialförsäkringssektorn och till kommunernas överskott. Man beaktar också att en betydande del av underskottet i totalsaldot för staten består av utlåning och alltså utgör en fordran, som man rimligen inte bör räkna som underskott — vilket man gör när man kommer upp till siffran 50 miljarder. 21 miljarder kronor är väsentligt mindre än 50 miljarder kronor. Men det är naturligtvis ändå en stor summa. Dock utgör det bara 490 av bruttonationalprodukten i stället för 10 26. Beloppet motsvarar vad statskassan i år måste betala i räntor på upptagna lån. Direkt via statsbudgeten går det alltså egentligen inte ut någon stimulanseffekt till det ekonomiska livet. Vi intar faktiskt inte något slags nihilistisk hållning till underskottet i statsbudgeten. Men man måste ju för det första ha en korrekt uppfattning om hur stort det är. För det andra bör det också påminnas om att underskottet går till räntebetalningar på lån som till stor del ådragits statskassan på grund av den borgerliga regeringens politik. Medan regeringarna under tidigare år öste ut miljarder till de privata kapitalistiska företagen — enligt en ny sammanställning 59 miljarder kronor på tio år — har man nu blivit kall om fötterna och vill försämra för pensionärer, sjuka och låginkomsttagare för att snabbare kunna betala skulderna. Vi saknar både i regeringens sparproposition och i finansutskottets betänkande en korrekt diskussion av orsakerna till den offentliga sektorns tillväxt och av sambandet mellan privat industri och offentlig sektor, liksom av verkan av underskott i statsbudgeten. Det är därför vi tillåtit oss att sätta några frågetecken i vår motion. Vi anser det nämligen inte bevisat att orsakerna till de nuvarande ekonomiska problemen framför allt är att söka i den offentliga och särskilt den kommunala sektorns starka utveckling och i det statliga budgetunderskottet. Följande fråga är faktiskt befogad: Hur hade ekonomin sett ut om vi inte hade haft det nuvarande budgetunderskottet? Hade vi då haft högre sysselsättning, mindre arbetslöshet, lägre prisstegring, mindre inflation? Jag är i varje fall rätt övertygad om att läget varit ännu svårare än f. n. på en punkt, nämligen beträffande arbetslösheten. Man får rimligen väga olika följder av en viss politik mot varandra. Det är negativt om den statliga upplåningen måste öka så starkt att räntorna blir en svår belastning på ekonomin. Men det är också negativt om de statliga utgifterna blir mindre än vad som erfordras för att motverka arbetslösheten och en ekonomisk stagnation. Vad vi fruktar nu är ju just att regeringens sparplan skall få negativa verkningar på den ekonomiska utvecklingen, påskynda den ekonomiska krisen och starkt öka arbetslösheten. Vilket är i det läget riktigast — att skära ned statsutgifterna eller att förhindra en ökning av arbetslösheten? Svaret beror på politiska värderingar. Vår kritik av regeringen är att den struntar i en ökning av arbetslösheten för att vinna vissa fördelar. Detta tycker vi är en cynisk politik. Däremot har vi naturligtvis ingenting emot att det görs besparingar på statsbudgeten, bara man sparar på ett riktigt sätt. Men vi kan inte godkänna nedskärningar som riktar sig mot grupper som redan nu befinner sig i en svår situation, såsom majoriteten av pensionärerna, av de sjuka, av barnfamil Långt över hälften av regeringens.k. sparförslag riktar sig mot grupper som Torsdagen den har det svårt och vilkas standard och möjligheter i stället borde förbätt 20 november 1980 ras. I särskilda motioner har vi gått igenom de olika huvudtitlarna och angivit de poster där vi anser att besparingar kan göras. Den genomgången ger mellan 3 och 4 miljarder i besparingar. Vi anser också att man bör ompröva beslutet om riksdagens flyttning till Helgeandsholmen. Det är särskilt utmanande att fullfölja detta projekti ett läge då man vill skära ner utgifterna på så många viktiga områden. Riksdagen kan gott stanna kvar i det här huset och spara 1—1 1/2 miljard kronor. Kravet att inte bygga reaktorerna 11 och 12 framstår också för varje dag som alltmera riktigt med hänsyn bl.a. till det stora elöverskottet. Här finns många miljarder att spara. Vi har också ställt förslag om ökade statsinkomster. Beskattningen av stora förmögenheter, uv spekulationsvinster och av realisationsvinster bör skärpas. Avdragssystemet, som nu ger höginkomsttagarna stora fördelar, måste i grunden förändras. Aktiehandeln bör beläggas med omsättningsskatt. Varför skall moms tas ut på handeln med limpor men inte på handeln med aktier? Skattefusk och skatteflykt måste hårt bekämpas. På detta område är regeringens åtgärder eftersläpande och klart otillräckliga. Vi är alltså inte på något sätt likgiltiga för behovet av en bättre ekonomi i både statens, landstingens och kommunernas verksamhet. Men sparsamheten skall framför allt gälla de inslag av skrytoch lyxekonomi som framträder på många områden. Sparsamheten får heller inte begränsas till den offentliga sektorn. Den måste också gälla det privata näringslivet, där inslagen av skrytekonomi och lyx är ännu starkare. Det är ju inte så att alla uppgifter i det privata näringslivet är nyttiga ur samhällsekonomins synpunkt, medan utgifter i den offentliga sektorn bör betraktas som en belastning. Borgerlighetens tes nr 1 just nu är att den offentliga sektorn växt på den huvudsakligen privata industrins bekostnad. Detta betraktelsesätt är inte bara platt ur den ekonomiska teorins synpunkt utan direkt felaktigt. Det är riktigare att ställa minskningen av antalet arbetstillfällen inom industrin med omkring 100 000 människor under en tioårsperiod i samband med den stora kapitalexporten och ökningen av antalet anställda i svenskägda företag utomlands, som under samma tid också uppgår till omkring 100 000. Utbyggnaden av den offentliga sektorn har över huvud taget inte skett i motsättning till utbyggnaden av industrin, utan som en förutsättning för och en direkt följd av industriutvecklingen. Industriell produktion är fortfarande inte möjlig utan människor. De behöver bostäder, daghem, skolor, sjukhus, bibliotek osv. En väsentlig del av den kommunala utbyggnad, som den borgerliga regeringen och finansutskottet nu ondgör sig över, har varit en direkt förutsättning för att industrin kunnat fungera. Andra delar av utbyggnaden av den offentliga sektorn har framdrivits av en utveckling inom näringslivet, som främjats av både de socialdemokratiska och de borgerliga regeringarnas politik men som vpk varit motståndare till 37 och försökt att bekämpa. Jag tänker bl.a. på folkförflyttningarna från Norrland och övriga skogsbygder till de större städerna och alla de konsekvenser de dragit med sig — nedlagda byar, indragen service, å ena sidan, betonggetton, sociala och medicinska problem å andra sidan. Vem har fått betala kostnaderna? Jo, människorna själva och den förkättrade offentliga sektorn, inte kapitalet som dragit profiter ur ny arbetskraft. Jag tänker också på en annan sida av de senaste årtiondenas s.k. rationalisering och effektivisering inom industrin, nämligen utslagningen av hundratusentals människor som skadats fysiskt eller psykiskt eller bara inte orkat med det uppdrivna tempot. Vem har fått betala kostnaderna? Jo, återigen människorna själva och den offentliga sektorn, inte kapitalet som utsugit dem till sista droppen. Det klagas ibland särskilt mycket över sjukvårdskostnadernas utveckling. Man talar om hur mycket de ökat i procent och drar skrönan om att med samma takt kommer de då och då att vara mer än 100 96 av nationalinkomsten osv. Vi har alla hört det där resonemanget. Hur är egentligen sammanhangen? Det stämmer att landstingens utgifter ökat kraftigt och att en avgörande del av dessa varit just sjukvårdskostnader. En orsak är att sjukvården i vissa avseenden blivit bättre. Andra faktorer är att sjukvården är en personalintensiv verksamhet som inte ohämmat kan rationaliseras utan att patienterna far illa. Tillverkningsindustrin har en låg och sjunkande lönedel och en stigande kapitalkostnadsdel. Lönebildningen i samhället styrs i allmänhet av industrin, som tar igen löneökningar genom ökade rationaliseringsvinster. Inom sjukvården låter detta sig inte göras på samma sätt. Vad som leder till en marginell kostnadsökning inom industrin leder till en stor ökning inom sjukvården. Det finns beräkningar som säger att landstingens kostnader bara för att bibehålla oförändrad standard inom sjukvården måste öka nästan dubbelt så snabbt som bruttonationalprodukten. En väsentlig del av ökningen av sjukvårdskostnaderna under senare år betingas av folkförflyttningen till städerna och av den ökade andelen äldre i befolkningen. På sjukhusen dominerar de äldre. Den del av befolkningen som är 70 år och äldre utgör 10 96 av befolkningen men de utnyttjar hälften av vårdplatserna på sjukhusen. Under den kommande tioårsperioden kommer antalet människor över 80 år att öka med hela 30 26. Hur skall man klara det om inte landstingen får öka sina utgifter? Som en skribent uttryckt det: Mormor i Hoting blev plötsligt ett fall för ålderdomshem, när dottern flyttade till Märsta. Barnen behövde daghem när mamma började jobba. — Vad vill egentligen de borgerliga partierna? Tror ni, för att tala i samma ord, att dottern kommer att flytta tillbaka till Hoting och ta hand om mormor så att det blir billigare för kommunen? Tror ni att mamma kommer att sluta att jobba ute i förvärvslivet och i stället stanna hemma? Är det dit ni vill komma, är det i det syftet ni driver er politik? Sverige har ju under de senaste åren fått en ny starkt aktiv politisk kraft. Det är SAF, Svenska arbetsgivareföreningen, som i dag inleder sin kongress. SAF framträder alltmera som ett slags överparti till de borgerliga partierna. Man propagerar för olika reaktionära förändringar och vips är de regeringens politik. Vad arbetsköparna just nu driver med frenesi är skallet mot den offentliga sektorn. Man kräver att den skall begränsas till att bestå endast av försvaret, polisen och rättskipningen. Allt annat — skolor, sjukhus osv. — skall överlåtas till det privata kapitalet. Man vill alltså rasera den sociala välfärden och kraftigt utvidga det område i samhället där profiten får vara helt avgörande. ; Det beklämmande är att den borgerliga regeringens politik leder just åt detta håll. Vad direktörerna i SAF kräver, det börjar den borgerliga regeringen nu att genomföra. Visserligen sker det under en något annan ideologisk täckmantel, men det är ju verkningarna som är det avgörande — inte de ideologiska skälen. Vad den borgerliga regeringen och finansutskottet måste svara på är frågan: Varför genomför ni vad arbetsköparna beställer? Betraktar ni dem som era viktigaste uppdragsgivare? Herr talman! Det är klart att det behövs en annan ekonomisk politik i Sverige. Kapitalismen har fört oss dit där vi är, visserligen till en relativt utvecklad produktionsapparat och hög konsumtion men också till en ojämn fördelning och till växande kriser. Den socialdemokratiska politiken, som byggde på samverkan med storfinansen, förmådde inte på något grundläggande sätt att undanröja missförhållandena. De borgerliga regeringarnas politik har förstärkt kristendenserna. Genom den politik man nu föreslår kommer motsättningarna ytterligare att skärpas, den ekonomiska krisen att påskyndas, arbetslösheten att öka och inflationen fortsätta att växa som svampar i regnskog. Vi tror inte att politiken med en s.k. exportledd expansion kan föra oss ut ur krisen. Den kommer i nuvarande läge varken att föra till ökad export eller till expansion. I stället är det nödvändigt att satsa på en medveten industrialiseringspolitik inom landet, baserad på ökad förädling av landets råvarutillgångar och kraftiga satsningar på inhemska förnybara energikällor. Jörn Svensson kommer i sitt anförande att vidare utveckla detta tema. Inflation och spekulation måste hårt bekämpas. Ett effektivt prisstopp, stopp för hyresstegringar, sänkning av diskontot, förbud mot kreditkorten, osv. är nödvändiga åtgärder. Framför allt måste det planmässiga inslaget i samhällsekonomin ökas. Den senaste stora finansfusionen mellan Volvo och Beijer-Invest demonstrerar med all önskvärd tydlighet riktigheten i den Marxska tanken att produktionens alltmera samhälleliga karaktär kräver samhälleligt ägande av produktionsmedlen. Så länge detta inte genomförts skärps bara alltmera de motsättningar som är själva grundvalen för det kapitalistiska samhällets sjuka. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 96.

Herr talman! Riksdagen återvänder nu till frågor som vi ingående diskuterade redan under vårens riksmöte och särskilt när vi behandlade kompletteringspropositionen. Riksdagen beslöt då att godkänna en målsätt ning för besparingsåtgärderna inom den statliga budgeten. I genomsnitt skulle budgetunderskottet minskas med 196 av bruttonationalprodukten varje år under den närmaste tiden. Riksdagen lade också fast vissa andra principer för hur sparandet skulle gå till, nämligen att budgetförstärkningen väsentligen skall åstadkommas genom nedskärningar på utgiftssidan. Vi har sedan dess haft tillfälle att diskutera dessa ekonomiska frågor under det extra riksmöte som ägde rum under augusti-september. De åtgärder på skatteområdet som då vidtogs hade en omedelbar verkan. Sparpaketet inverkar på statens budgetsaldo endast successivt och i en del fall med betydande eftersläpningar. Å andra sidan har de åtgärder som nu föreslås betydelse när det gäller att bryta den långsiktiga utvecklingen mot ett allt snabbare växande budgetunderskott. De åtgärder som diskuterades i våras och de som föreslås nu har olika verkan. De ger resultat i olika tidsperspektiv. De politiska motsättningar vi senast ventilerade i höstas kvarstår ganska oförändrade. Som jag senare skall utveckla, råder det i och för sig enighet mellan regeringspartierna och den socialdemokratiska delen av oppositionen om att våra problem när det gäller utrikesaffärer, budgetunderskott, oljeberoende, industriell utveckling och investeringsnivå är av sådan art att kraftfulla åtgärder måste sättas in utan dröjsmål. Av särskild betydelse är då vårt underskott i utrikesaffärerna, den negativa utveckling av bytesbalansen som drabbat oss med en väldig kraft bl.a. därför att de ökade oljekostnaderna har försämrat bytesbalansen med omkring 15 miljarder. Det råder också mellan regeringspartierna och socialdemokraterna viss enighet om målsättningen med de åtgärder som måste till. Socialdemokraterna brukar ju erkänna att vid sidan av oljeberoendet är det statliga underskottet en allvarligt bidragande orsak till underskottet i våra utrikesaffärer. Så t.ex. skapar budgetunderskottets finansiering sådana problem på kapitalmarknaden att näringslivets förmåga att expandera på exportmarknaderna minskar. Enigheten om karaktären på de åtgärder som måste till är visserligen inte fullständig. Det finns fortfarande meningsskiljaktigheter mellan oss och socialdemokraterna om vilka medel som skall användas för att upprätthålla det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Vi är vad jag kan förstå fortfarande oense om vilka förändringar av skatten som de närmaste åren måste till för att få vår arbetsmarknad att fungera bättre. Åsiktsskillnaderna. mellan socialdemokrater och regeringspartier går också längs en annan linje. För att nå balans i ekonomin och långsiktigt trygga människors inkomster, den sociala omvårdnaden, sysselsättningen och valfrihet i olika avseenden krävs på något kortare sikt åtgärder som begränsar utrymmet för både offentlig och privat konsumtion och vars kortsiktiga verkningar därför inte är desamma som de långsiktiga. Priset för att inte vidta sådana åtgärder är högt, därför att vi då har sämre utsikter att komma till rätta med budgetunderskottet, utrikesaffärerna, oljeberoendet och våra alltför låga investeringar. Socialdemokraterna ägnar sig åt en politisk förkunnelse som tenderar att undergräva allmänhetens förståelse för den typ av politik som socialdemo kraterna egentligen själva anser vara både principiellt riktig och nödvändig för att få ekonomisk balans. Propositionen innehåller bl.a. en ekonomisk bakgrundsteckning som nu har behandlats i finansutskottet jämte de motioner som väckts i anledning av propositionen. Då försöker vi besvara sådana frågor som: Behövs besparingarna? Måste de ske nu? Är besparingarna tillräckliga? Behövs även andra åtgärder för att lösa våra ekonomiska problem? De olika sparförslagen har vi alltså överlåtit åt fackutskotten, men vi anför en del principiella synpunkter på vilken inställning vi anser att riksdagen här skall ha. Våra svar på frågorna är att besparingar i den planerade storleksordningen är nödvändiga, därför att underlåtenhet att verkställa dem skulle förvärra den ekonomiska obalansen. Vi svarar också att dessa besparingar måste ske nu, därför att det gäller att i tid bryta tendenser mot ett successivt allt större — och icke konjunkturbetonat — budgetunderskott. Vi svarar också att de besparingar som nu föreslås inte på något sätt är tillräckliga. Vi skall visserligen inte gå så hårt fram att vi bringar ekonomin ur balans på ett annat sätt, genom otillräcklig efterfrågan och kraftig ökning av arbetslösheten. Det är just för att undvika en sådan utveckling som vi genomför en successiv neddragning av budgetunderskottet. Genom att man valt att arbeta stegvis blir också följden att vi flera år framåt målmedvetet måste försöka bringa både statens och kommunernas tillväxt i överensstämmelse med vårt ekonomiska utrymme. Vi svarar vidare att besparingsåtgärderna inte på något sätt är de enda insatserna som måste göras för att vi skall kunna ta oss ur våra ekonomiska svårigheter. Det får inte bli på det sättet att svensk politik nu enbart kommer att bestå av besparingsdiskussioner. Vi hade nyss en folkomröstning om energipolitiken, och en mängd åtgärder återstår att verkställa för att verkligen få ner vårt oljeberoende. Investeringarna måste öka, och då särskilt näringslivets investeringar i anläggningar och maskiner. Näringslivets finansieringsfrågor måste lösas, så att dessa investeringar får en sådan finansiell grund att de verkligen kan genomföras. Arbetsmarknaden måste fungera bättre. Vi har nu haft en kvardröjande regional arbetslöshet under en högkonjunktur, samtidigt som brist på arbetskraft hindrat svenska industriföretag att öka sin export. När rörligheten på arbetsmarknaden måste öka är det inte i första hand den geografiska rörligheten man tänker på, utan den yrkesmässiga rörligheten, som helt uppenbart är otillräcklig. Fortsatta reformer av inkomstskatten är också nödvändiga om arbetsmarknaden skall fungera. Skall vi arbeta oss ur krisen måste det löna sig att arbeta! Skall vi investera oss ur krisen, för det måste vi också göra, måste det löna sig att investera, i stället för att satsa sparkapital i diverse föremål som saknar produktivt värde. Det krävs alltså en mängd åtgärder utöver sparpaketet. Alla dessa åtgärder måste genomföras parallellt med varandra, under en följd av år och med mycket stor handlingskraft. Den böjelse för missnöjespolitik och för vädjanden till gruppoch särintressen, som alltmer kommit att känneteckna den socialdemokratiska oppositionspolitiken, är oförenlig med sådan handlingskraft. Stränga krav kommer att ställas på oss som tillhör regeringspartierna. Vi måste inför våra väljare klargöra nödvändigheten av åtgärder som kan kännas besvärliga på kort sikt men som krävs för att social trygghet, sysselsättning och vår nations möjligheter att lösa sådana allvarliga problem som miljö-, resursoch energifrågor inte skall äventyras. Sparpaketet utgör sålunda bara några av de operationer som ingår i den offensiv som krävs för att rädda vår välfärd. Det parti jag företräder inom svensk politik, den svenska liberalismen, tvekar inte att ta ansvar för dessa svåra åtgärder. Vi vet att en stabil och gynnsam ekonomisk utveckling är nödvändig för att skydda väsentliga liberala värden. Det får inte vara på det sättet att varje åtgärd som regeringen föreslår i syfte att bringa vår ekonomi i balans diskuteras främst utifrån sina verkningar för olika särintressen. Vi måste sätta in varje åtgärd som föreslås i saneringssyfte i det stora sammanhang som jag har beskrivit. Argumenten i missnöjespolitiken måste dras fram i ljuset och kritiseras varhelst de förekommer. Jag upprepar vad jag sade i våras, att ifall vi över huvud taget skall få ordning på vår ekonomi krävs det att många av dem som företräder särintressen av olika slag i samhället kan fås att uppträda med väsentligt större ödmjukhet än vad som nu är fallet. Vad vi nu behöver är inte klasskampsattityder utan en allvarlig vilja till samförstånd. Avgörande för våra möjligheter att återvinna balansen i svensk ekonomi på längre sikt är den svenska industrins konkurrensförmåga gentemot andra länder på utlandsoch hemmamarknaden. Bedömningen av våra möjligheter måste göras mot bakgrunden av de senaste årtiondenas utveckling och de ganska radikala förändringar av vår ekonomiska situation som inträffat under 1970-talet. Under hela 1960-talet och fram till 1975 var produktivitetstillväxten i svensk industri snabbare än i de viktigaste konkurrentländerna. Trots att lönehöjningarna i svensk industri i flera fall var högre än i konkurrentländerna förbättrades den svenska industrins konkurrenskraft. I dag är bilden en annan. Våldsamma kostnadsökningar har drabbat svensk industri. Oljekriserna 1973 och 1979 har på grund av vårt höga oljeberoende slagit hårt mot våra energikrävande tunga industrier. Arbetskraftskostnaderna steg 1975 och 1976 ca 20 96 mer i Sverige än hos våra viktigaste konkurrentländer. Sverige löper risk att förlora de fördelar vi haft genom våra skogsoch järnmalmstillgångar. Vi måste enligt min mening inse att den internationella konkurrenssituationen för Sverige och övriga industriländer nu undergår en förändring som inte är tillfällig. Nya länder etablerar sig på marknader där vi tidigare varit starka. Textil-, järn-, ståloch varvsindustri är exempel på detta. De frågor som vi nu måste analysera och söka besvara är bl.a. Kan våra basindustrier, som hittills svarat för huvuddelen av sysselsätt Torsdagen den ningen i vårt land, inom rimlig tid återvinna sin konkurrensförmåga, återta — 20 november 1980 gamla marknader och vinna nya i sådan utsträckning att man inom dessa branscher kan få till stånd den nödvändiga industriutbyggnaden och exportökningen? Skall det bli möjligt måste vår kostnadsutveckling de närmaste åren bli betydligt gynnsammare än våra konkurrentländers. Härtill behövs stora insatser för rationalisering, forskning, förbättrad produktionsteknik och vidareförädling. Om vi inte lyckas med detta måste vi ovillkorligen ställa ännu en fråga till oss själva: Kan vi inom rimlig tid åstadkomma en strukturomvandling av svensk industri i sådan omfattning att förlorade arbetstillfällen i de traditionella industrierna kan ersättas och nya jobb skapas inom nya och mer konkurrenskraftiga branscher? Jag tror att vi alla inser att båda dessa möjligheter måste utnyttjas. Den ekonomiska politiken måste utformas så att våra traditionella industrier, som utnyttjar våra naturtillgångar, kan behålla och stärka sin konkurrenskraft, men samtidigt måste stora satsningar göras på strukturomvandling och utbyggnad av nya industrier. Utskottet understryker att diskussionen om Sveriges ekonomiska framtid har ett samband även med kraven på ökad internationell rättvisa. Formellt bygger den nuvarande världsordningen på principen om fri handel på lika villkor och fria kapitalrörelser. Men i verkligheten innebär den att en liten grupp rika länder har ett dominerande inflytande över världens resurser. Det är mot dessa förhållanden som u-länderna nu revolterar. Och i flertalet fall sker detta i kraft av att tidigare koloniala besittningar under senare år vunnit politisk självständighet. De kommer under de närmaste årtiondena med säkerhet att hårt driva kraven på ekonomisk självständighet och rättvisa. De kommer att ta bättre betalt för råvaror och andra produkter som i många fall inte kan produceras inom industriländerna. Sedan de tillägnat sig modern teknologi kommer de med sin goda tillgång på billig arbetskraft att utveckla konkurrenskraftiga industrier i allt större utsträckning. Men samtidigt som industriländerna utgör en viktig marknad för u-ländernas råvaror och — på längre sikt — för deras framväxande industrier, så skapar industrialisering och höjd standard i de fattiga och folkrika länderna väldiga exportmöjligheter för i-länderna, främst av teknisk utrustning. Konsekvenserna av denna långsiktiga utveckling måste finnas med i Sveriges och övriga rika länders analys av den framtida ekonomiska utvecklingen. Här måste jag tyvärr konstatera att det inte ens i det avsnitt i propositionen som behandlar det internationella läget nämns något årtal ; mera avlägset än 1981. Detta är en brist, herr budgetminister och herr ekonomiminister. 43 Jag finner det emellertid värdefullt att propositionen på nytt slår fast att svenskt välstånd i hög grad bygger på ett fritt internationellt handelsutbyte, eftersom en sådan hållning samtidigt är ett av de viktigaste uttrycken för internationellt ansvar. Socialdemokraternas agerande vad gäller internationellt handelsutbyte vill jag beteckna som förbryllande. När vi senast diskuterade denna fråga — det var vid det urtima riksmötet — försäkrade Kjell-Olof Feldt att svensk arbetarrörelse ”under hela sin tillvaro varit övertygad om värdet av en fri handel. Det är under socialdemokratins ledning Sverige har blivit en ledande frihandelsnation.” Detta uttalande gjordes märkligt nog samtidigt som Kjell-Olof Feldt försökte försvara det förslag om importdepositioner som socialdemokraterna då lade fram. Nu betraktas det förslaget måhända som ett olycksfall i det socialdemokratiska partiarbetet. Det återkommer inte i höstens motion, och det tycker jag är värdefullt. Kjell-Olof Feldt nämnde förslaget i sitt anförande, men jag tyckte mig märka att entusiasmen hade svalnat högst betydligt. I den socialdemokratiska partimotionen finns ett kapitel om investeringar och framtidssatsningar. I det inledande avsnittet konstateras mycket riktigt att den negativa utvecklingen i industrins investeringar måste brytas. Man säger vidare att inga tecken ”tyder på att vi i det arbetet kan förvänta någon draghjälp utifrån, genom en mer expansiv utveckling i den internationella ekonomin”. Det är ungefär samma tankegångar som återkommer i propositionen. Vidare säger man i den socialdemokratiska motionen, vilket jag var inne på nyss: ”Vi har dessutom anledning att vänta oss en fortsatt tilltagande konkurrens från industrier i utpräglade låglöneländer.” Detta är mycket väsentliga fakta, och jag tycker det är bra att de lyfts fram även i den socialdemokratiska motionen. Dessa fakta hör nämligen enligt min mening till de allra viktigaste motiven för regeringens sparförslag, där huvudlinjen är att vi måste dämpa vår konsumtionsökning, hålla nere våra kostnader och på den vägen skapa det nödvändiga utrymmet för investeringar. Men den slutsatsen drar inte socialdemokraterna. I stället försöker man ge svenska folket den föreställningen, att någon dämpning av vår privata och kommunala konsumtion just nu inte är nödvändig eller lämplig. Det var också huvudinnehållet i Kjell-Olof Feldts anförande nyss. Kjell-Olof Feldt gjorde t.o.m. det anmärkningsvärda påståendet att svenska folket blir fattigare genom den politik som regeringen för. När, Kjell-Olof Feldt, blev en nation fattigare genom att dämpa sin konsumtion och öka sin produktion? Det är ju huvuddragen i regeringspolitiken. Detta måste faktiskt Kjell-Olof Feldt försöka förklara så att även vanligt enkelt folk begriper det — om det nu går att förklara. Från utskottsmajoritetens sida säger vi däremot att det är farligt att skjuta en anpassning av vår totala konsumtion till vår totala produktion på en obestämd framtid. Det är här meningarna går isär mellan regeringspartiernas företrädare och socialdemokraterna i utskottet. Det är framför allt följande fakta som finansutskottets majoritet vill Nr 29 understryka. För det första har ökningen av oljenotan de två senaste åren Torsdagen den försämrat vår bytesbalans med 15 miljarder. Detta måste få återverkningar 20 november 1980 på vårt konsumtionsutrymme. Ingen medborgargrupp kan vänta sig kompensation för detta. Det har finansutskottet flera gånger betonat. För det andra har de stora budgetunderskotten medverkat till en kraftig skuldsättning i utlandet. Även om vi 1985 skulle nå jämvikt i våra löpande affärer med utlandet, så skulle ändå bytesbalansen uppvisa ett underskott på lågt räknat 10 miljarder kronor i form av räntor på den samlade utlandsskulden. Överkonsumtion och därav följande skuldsättning innebär alltså att vi lägger en allt större börda på kommande generationer. Här vill jag, herr talman, återknyta till vad jag tidigare nämnde om vårt internationella ansvar. Vi beräknar i år en utlandsupplåning på ca 20 miljarder, och det motsvarar omkring 6 000 kr. per hushåll. Det är betydligt mer än hela nationalinkomsten per hushåll i många u-länder. Detta innebär alltså att vi för att öka vår konsumtion lånar mer pengar per hushåll än vad en del fattiga folk totalt disponerar per hushåll. Vi får enligt utskottets mening inte glömma detta perspektiv när vi diskuterar våra ekonomiska problem. Vår solidaritet får inte göra halt vid landets gränser. För utskottsmajoritetens del står det helt klart att den slutsats vi måste dra av de fakta som redovisas i propositionen och som kraftigt understrukits i utskottets betänkande bara kan bli en enda. Vi måste så snabbt som möjligt bryta den ogynnsamma utvecklingen och ta krafttag för att inom rimlig tid åstadkomma samhällsekonomisk balans. Vi måste dra ner ökningstakten i de offentliga utgifterna. Vi måste minska vårt oljeberoende. Vi måste göra klart för medborgarna att utrymmet för privat och offentlig konsumtionsökning är mycket begränsat de närmaste åren. Utvecklingen inom den kommunala sektorn är ett särskilt stort problem, som kommer att tas upp senare i debatten av bl.a. Olle Wästberg i Stockholm. Inom det knappa utrymme vi har måste vi ge förtur för industrins utveckling, där det gäller att både stärka våra traditionella basindustrier och genom strukturomvandling utveckla nya branscher. Den totala effekten av de besparingar som regeringen föreslår är 500 milj.kr. för innevarande budgetår och 5,6 miljarder för budgetåret 1981/82. Socialdemokraterna avstyrker propositionen och förordar i stället riktlinjerna i sin stora partimotion. I motionen säger man visserligen att deras förslag inte förändrar budgetläget. Man avvisar ca 1,8 miljarder av regeringens sparförslag och lägger i stället fram egna förslag till besparingar — eller förstärkningar av budgeten motsvarande samma belopp. Men då har man inte räknat in något av de stora belopp som man kräver i reservationen under rubriken Offensiv politik för tillväxt — kamp mot inflationen. Där krävs redan från den 1 januari 1981 ett anslag till en strukturoch 45 utvecklingsfond på 1 miljard kronor. Kjell-Olof Feldt räknade upp detta i sitt anförande, men jag skall försöka summera effekten av det. Till investeringar inom SJ krävs 205 milj.kr. mer per år än SJ:s långsiktiga investeringsprogram. Det betyder ett påslag redan detta budgetår med 100 milj.kr. De fem utvecklingsbolagen som reservanterna föreslår lär inte heller komma att leva ett från budgetsynpunkt alldeles kostnadsfritt liv. Vad slopad moms på lägenhetsbyggande från den 1 december 1980t.o.m. december 1981 kan beräknas kosta redovisas inte alls. Inte heller redovisas kostnaden för sänkningen av den garanterade bostadsräntan med 0,4 procentenheter. Sammantaget leder dessa förslag till en ökning av budgetunderskottet, inte bara under innevarande budgetår utan även långsiktigt. På den här punkten ger finansutskottets majoritet klart besked. Vi understryker att åtgärder måste sättas in omedelbart för att utvecklingen med stigande underskott skall brytas. Vi säger att den ”sanering av statsbudgeten som vi måste göra är en så stor och långsiktig uppgift att den inte kan anpassas till mer kortsiktiga efterfrågeförändringar i ekonomin”. Från majoritetens sida menar vi att det är omöjligt att få ner budgetunderskottet till en tolerabel storlek, om man inte i bilden också tar med de inkomstöverföringar som sker via främst statens men även kommunernas budgetar till de enskilda medborgarna, och de överföringarna är av ganska stor omfattning. Samtidigt är det ju så att den begränsning av dessa inkomstöverföringar som ingår i sparpaketet är särskilt tacksam för socialdemokratisk missnöjespolitik. Trots att socialdemokraterna borde veta bättre har de inte nöjt sig med att kritisera enstaka förslag till minskade inkomstöverföringar, utan de har kritiserat hela tanken. Socialdemokraterna har emellertid inte avstått från att lägga fram andra åtstramande förslag. Det har varit avgiftshöjningar — den här gången är det folkpensionsavgiften — det har också handlat om dens.k. promsen och om en skärpning av marginalskatterna genom borttagen indexreglering. I höstas var det förslaget om importdepositioner som fick vara alternativ till momshöjningen. Våra invändningar är främst två: Först och främst har de socialdemokratiska förslagen biverkningar som skadar möjligheterna till ekonomisk återhämtning. Importrestriktionerna skulle utlösa motåtgärder och — vad allvarligare är — de strider mot våra principer när det gäller internationell solidaritet. Borttagande av indexregleringen i skatteskalorna skulle ännu mer skada arbetsmarknadens sätt att fungera. Andra socialdemokratiska skattehöjningar skulle ha en negativ påverkan på vår konkurrenskraft mot utlandet. Den andra invändningen är att socialdemokraterna försöker dölja sina åtstramningsförslag, så att man på en och samma gång dels kan vara för åtstramning, dels kan driva missnöjespolitik. Importrestriktionerna utmärktes ju framför allt av att deras inverkan på den enskilda människans ekonomiska situation visserligen var påtaglig men svår att genomskåda för den vanliga människan. Och det är likadant med promsen. Den skulle, om allmänheten var mer bekant med hur den verkade, vara ungefär lika populär som momsen. Herr talman! Under fyra år med Kjell-Olof Feldt som ledande ekonomisk debattör inom oppositionen har vi lärt oss att vad regeringen än gör, så kommer socialdemokraterna att säga att dess politik är en konspiration ägnad att gynna de rika och drabba dem som har det sämre ställt. Det var också ett viktigt avsnitt i Kjell-Olof Feldts anförande nyss. I det gjordes ett särskilt stort nummer av lättnaderna i aktiebeskattningen, som beskrevs som en av de mest avskyvärda åtgärderna i regeringens politik. Vi vet emellertid, Kjell-Olof Feldt, att ersättningen för kapital som satsats i svenska företag är betydligt sämre under 1970-talets senare hälft än den var under 1970-talets första hälft, när socialdemokraterna regerade. Vi vet också att detta är en av orsakerna till de låga investeringarna och till att nyrekryteringen av riskvilligt kapital är otillräcklig. Nu går socialdemokraterna emot en skattelättnad och vill i stället öka företagens kostnader genom proms och höjda arbetsgivaravgifter. Är det då socialdemokratins mening att genom nya pålagor först minska lönsamhet och konkurrensförmåga hos företagen och genom diverse fondsystem därefter framtvinga investeringar i ett så företagsfientligt klimat att lönsamhet inte kan ställas i utsikt? Om inte det är avsikten, hur har ni då tänkt er att stimulera investeringarna? Hur har ni tänkt er att lönsamhetsproblemet skall lösas? Har ni för avsikt att driva företag även om de icke är lönsamma? — Man kan ju göra det tillfälligt för att överbrygga en konjunktursvacka, det vet vi alla, men frågan gäller om socialdemokraterna har för avsikt att driva dem långvarigt. — Socialdemokraterna har på sistone gått ut i massmedia och sagt att löntagarägda företag måste vara lönsamma — och det är bra — men hur skall den lönsamheten åstadkommas eller återvinnas i de nu hårt pressade branscherna? Det är detta som måste förklaras, Kjell-Olof Feldt, på ett mera trovärdigt sätt än genom förtroendeomröstningar och påståenden, att bara ett regeringsskifte skulle kunna lösa våra ekonomiska problem. Vi höjde energiskatten i höstas, och vi gjorde det som ett av många steg på vägen när det gäller att genomföra den energipolitik vi och socialdemokraterna är ense om. Nu har vi fått läsa den stora socialdemokratiska partimotionen, där höjd bensinskatt framställs som en åtgärd riktad mot ”arbetarfamiljer med barn”. Det verkliga förhållandet är ju, att visserligen kör de flesta bil, men de som har högre inkomster har oftare större och mera bensinslukande bilar än andra. Detta är det första av en lång rad grundläggande fel i den socialdemokratiska propagandan om att regeringen går in för att föra en sned fördelningspolitik. Nödvändiga åtgärder som berör ett stort antal människor framställs som om de speciellt drabbade de människor som har det allra sämst. Det verkar ibland som om vårt samhälle skulle till övervägande del bestå av människor som tillhör de allra svagaste och mest utsatta grupperna. Vi vet alla att det inte är på det sättet, men den socialdemokratiska propagandan är utformad som om detta vore fallet. När regeringen föreslår höjda avgifter för läkarbesök och medicinuttag framställs detta av socialdemokraterna som att man slår till mot de sjuka. Sanningen är den rakt motsatta. Vi som har förmånen att vara ganska friska får betala mera. De som ofta behöver gå till läkare och köpa medicin skyddas genom det s.k. högkostnadsskyddet. Men detta är bara den första av flera allvarliga invändningar mot socialdemokraternas påhitt att regeringen systematiskt skulle missgynna de svaga. För det andra blundar socialdemokraterna, medvetet syns det, för förhållandet att en rad sparåtgärder systematiskt utformats så, att de som bäst behöver samhällsstöd inte berörs av åtstramningen. När regeringen intar den rimliga ståndpunkten att de som har höga tjänstepensioner under de närmaste åren måste hjälpa till att få ordning på vår ekonomi, men samtidigt skyddar dem som bara har folkpension, vänder socialdemokraterna, bl.a. Kjell-Olof Feldt, denna verklighet ut och in. Man talar om ett angrepp på pensionärerna, som om regeringens åtgärder skulle rikta sig mot just de mindre välbeställda pensionärerna, trots att det är just dem som regeringen försöker att skydda med sin politik. Likadant är det med bostadsbidragen. I sin motion inleder socialdemokraterna sitt angrepp på regeringen med att tala om bostadsbidragets betydelse för ”det normala arbetarhushållet” med två barn. Verkligheten är ju att de som behöver sina bostadsbidrag bäst, barnfamiljer med låga inkomster som inte har kunnat köpa småhus, skyddas. De besparingar som sker i bostadsbidragssystemet gäller dem som klarar begränsningarna mycket bättre: ensamstående som inte har barn, studenter som ju har samhällets stöd med bl.a. studiemedel samt de bidragstagare som har råd att hålla sig med småhus. Förslagen är utformade så, att begränsningar skall vara möjliga, utan att svåra sociala konsekvenser uppstår. Men socialdemokraterna försöker vända ut och in på detta. För det tredje blundar socialdemokraterna medvetet för alla de åtgärder som främst måste betalas av människor med ganska höga inkomster. I höstas drev socialdemokraterna missnöjespolitiken så långt att de t.o.m. yrkade avslag på höjningarna av charterskatten. När socialdemokraterna kommenterar sparpaketet glömmer de hela tiden, att när beräkningen av basbeloppet ändras, ändras beräkningen av indexregleringens basenhet på samma sätt. De nämner inte att realisationsvinstskatten på fastigheter skärps. De glömmer bort att regeringen sätter stopp för den spekulation i premieobligationer som gått ut på att människor för att sänka sin skatt tillfogat sig själva avsiktliga realisationsförluster. De glömmer att regeringen föreslår en lag mot skatteflykt. De glömmer bl.a. sådana ingredienser i sparpaketet som höjda inteckningsoch lagfartsavgifter.

Vad slutligen gäller de förslag som framlagts i vpk:s motion står finansutskottet helt enigt. När vpk denna gång liksom tidigare tycks mena att budgetunderskottet inte alls utgör något allvarligt problem utan snarare stärker ekonomin, tar vi lika bestämt som tidigare avstånd ifrån en sådan uppfattning. Jag kan faktiskt också instämma i de motiveringar som socialdemokraterna anför i sin reservation för avslag på vpk-motionen. Inför den fortsatta behandlingen av besparingsprogrammet föreslår utskottet att riksdagen skall uttala att det som utskottet sagt om inriktningen av besparingsåtgärderna skall vara vägledande vid behandlingen av de olika förslagen i bilagorna till propositionen och i de väckta motionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Finansutskottets ordförande talade här i en dryg halvtimme utan att kasta något som helst ljus över frågan hur regeringen tänker hantera inflationen och arbetslösheten. Dessa två ting berörde han över huvud taget inte. Då skall jag ställa en fråga till Eric Enlund. Den gamla liberalismens främste företrädare, Ola Ullsten, var i Karlstad häromdagen. Han lovade då dyrt och heligt att det skulle bli full sysselsättning i Sverige. Ingen ökning av arbetslösheten kunde accepteras, ja, i själva verket kunde Ola Ullsten inte acceptera någon arbetslöshet alls. Nu sitter denne Ullsten i en regering som stramar åt väldigt hårt i en lågkonjunktur. Konjunkturinstitutet beräknar, som jag sade i mitt anförande, att vi får en fördubbling av arbetslösheten mellan 1980 och 1981 om inte någonting görs.

Den kan i bästa fall spara in 5 miljarder 1981/82, men ni skall ut med långt mer än det om Ola Ullstens löften skall hållas. Det var den frågan som gjorde att vi över huvud taget inte begrep uppläggningen av sparplanen. Och, Eric Enlund, att acceptera 7 miljarder för AMS-insatser, är det bättre än att bygga bostäder, än att förbättra SJ:s vagnpark och säkerhetsutrustning, än att förstärka industrins investeringar? Använder vi inte pengarna bättre på sådana sätt? Sedan må Eric Enlund gärna skälla på förslaget om importdepositioner. Skälet till att vi inte upprepar det nu är faktiskt, att sedan vi framställde förslaget har skattenivån i det här landet höjts med 8 miljarder kronor. Och vi har så pass god insikt i de samhällsekonomiska sammanhangen att vi begriper att det inte går att förena en så våldsam skattehöjning med en skärpning av importregleringen. En sådan åtgärd var alltså menad att vara en ersättning för de skatter som riksdagen höjde i september. Någon måtta får det naturligtvis vara på hur man hissar skatter upp och ner. Vi har gått andra vägar den här gången, för att försöka få fram en lösning som ter sig alldeles fundamental, nämligen att möjliggöra låga lönehöjningar nästa år för att minska inflationen och rädda konkurrenskraften — och ändå bevara reallönerna.

Herr talman! Det fanns ett sympatiskt inslag i herr Enlunds anförande här tidigare, och det tycker jag att man kan notera i debatten. Jag avser hans starka betonande av den internationella solidariteten och uttalandet att vi måste ha ett mer långsiktigt perspektiv än regeringen har i sin sparproposition. Frågan om den internationella solidariteten och hur man skall få till stånd en utjämning i världen över huvud taget mellan de rika länderna och de fattiga länderna är en helt avgörande fråga, det vill jag hålla med honom om, och vi måste hela tiden ha de problemen under uppsikt. Men det är mot den bakgrunden litet konstigt att en ingrediens i de förslag som regeringen nu lägger fram och som finansutskottet, såvitt jag förstår i sin helhet, är sympatiskt inställt till är en nedskärning av biståndsbudgeten med 100 milj.kr. Hur förenar man detta med det starka framhävandet av den internationella solidariteten? Den borgerliga regeringen vill också att den solidaritet den talar om skall utövas på bekostnad av de förmåner som pensionärerna, de sjuka, de studerande och låginkomstgrupperna har. Jag tycker att solidaritet inte bör utövas på det sättet. Regeringen vill däremot, som redan har påpekats i debatten, minska belastningen på vissa grupper i samhället som även dessförinnan har det mycket gott ställt, exempelvis genom sänkningen av skatten på aktievinster. Vi tycker att detta är ett felaktigt sätt att utöva solidaritet. Vad som framför allt behövs innan man kan föra en verklig solidaritetspolitik utåt är en solidaritet inom det egna landet. Eric Enlund upprepar det påstående som också görs i utskottets betänkande, nämligen att vpk tycker att budgetunderskott generellt är fördelaktiga för ekonomin. Det har vi aldrig anfört. Det påståendet fanns inte med i mitt anförande, och det görs inte heller i motionen. Men däremot framhåller vi att man måste diskutera hur ett budgetunderskott bör användas. Det är ju det som är avgörande. Vi tror att de nedskärningar som regeringen nu genomför kommer att få negativa verkningar som är större och besvärligare ur samhällets synpunkt än vad det nuvarande budgetunderskottet har skapat. Jag vill peka på den försämring av situationen på arbetsmarknaden som faktiskt redan har inträtt. Antalet nyanmälda lediga platser i oktober i år är 12 000 lägre än i oktober förra året. Inom industrin har en minskning skett från 10 000 till 6 500. Det har redan skett en ökning av antalet människor som drabbats av förkortad arbetsvecka. Det antalet ökade starkt i september, och jag förmodar att ökningen kommer att fortsätta under vintern. Vi har alltså på dessa områden stora problem. Regeringens politik kommer att förstärka och höja arbetslösheten. Menar då Eric Enlund att detta inte spelar någon roll, att det är likgiltigt om arbetslösheten ökar i Sverige?

Herr talman! Kjell-Olof Feldt tog i sitt inlägg upp ett mycket viktigt spörsmål, på sätt och vis en huvudangelägenhet, nämligen efterfrågan och sysselsättning under det närmaste året. Jag vill säga till Kjell-Olof Feldt, med anledning av socialdemokraternas anklagelse mot regeringen att den riskerar att skapa en ökning av arbetslösheten, att vi skall minnas att den verkligt stora ökningen av denna hotar, om vi inte med kraft ingriper för att sanera Sveriges ekonomi. Det sparpaket som riksdagen nu behandlar är en nödvändig del av dessa ingrepp. Det är inte tillräckligt, men likafullt nödvändigt. Vad diskussionen egentligen gäller är efterfrågan under 1981. Vi har i vår skrivning medgivit, utan undanflykter, att vi på den punkten står inför en svår avvägning. Och sådana avvägningar är särskilt svåra, Kjell-Olof Feldt, att göra när man har ett underskott gentemot utlandet på 20 miljarder. Men vi kan inte hålla med socialdemokraterna när de genom att stapla momshöjningen ovanpå sparpaketet kommer fram till att det blir en sådan åtstramning under 1981 att en mycket stor ökning av arbetslösheten väntar. Det är fel att addera punktskatter och sparpaket när det gäller 1981. Sparpaketets verkningar inträder på allvar under 1981-1982. Paketet har en sådan utformning att olika förslag får effekt successivt, och effekterna exempelvis på räntebidragen till bostäder är ett led i en långsiktig utveckling syftande till att sanera budgeten. Det gäller också att bryta automatiken i den utveckling som vi har råkat in i och som, om ingenting görs, leder till ett successivt allt större budgetunderskott. Diskussionen gäller vilken effekt som de av socialdemokraterna föreslagna offensiva åtgärderna har. Det som ni föreslår i er motion innebär inte några större skillnader i vad gäller sysselsättningen under 1981. En del förslag som görs — och som ni gör mycket väsen av — får inga verkningar alls under 1981. Alla de utvecklingsbolag som socialdemokraterna vill inrätta lär inte höja sysselsättningen särskilt mycket under 1981. Detsamma kan nog sägas om den miljard som ni vill satsa i strukturfonden. Men det avgörande i den här diskussionen, Kjell-Olof Feldt, och det som jag tog upp i mitt första anförande är det påstående som Kjell-Olof Feldt gjorde, att man skulle bli fattigare om man skulle dämpa sin konsumtion och försöka öka sin produktion. Men det gick inte Kjell-Olof Feldt in på. När det gäller C.-H. Hermansson har jag noterat att ni försöker ge oss den föreställningen att det inte finns några kriser i kommunistiska länder och att man skulle kunna undvika kriser genom att införa ett kommunistiskt system. Ja, genom en stenhård censur av massmedia kan kritiken tystas. Vi har över huvud taget ingen inblick i hur läget är i de länder där man har en strikt genomförd planhushållning och där man har stängt gränserna för människor, varor och pengar, C.-H. Hermansson.

Herr talman! Det spelar ingen roll hur vi adderar, Eric Enlund. Uppenbart ärattregeringen nu medvetet framkallar arbetslöshet. Eric Enlund gav också motiveringen: för att sanera ekonomin, dvs. för att spara på offentliga utgifter, måste vi acceptera arbetslöshet. Men den fråga jag ställde var ju: Om det inte blir något sparande och om statsutgifterna ökar ännu mer på grund av arbetslöshet och ekonomisk stagnation, vad blir det då för sanering? Vad hade hela operationen då för mening? Såvitt jag förstår har Eric Enlund inget svar att ge på den frågan. Sedan till det här talet om att bli fattigare. Det är inte alls så att svenska folket enligt regeringen förutsätts dämpa sin konsumtion och öka sin produktion under nästa år. Det är inte alls så. Vad som händer är att industriproduktionen går ner. De totala investeringarna förblir oförändrade —- vi ökar dem inte. Realinkomsterna sjunker med ungefär 2 90. Men konsumtionen ökar något, därför att regeringen förutsätter att folk minskar sitt sparande. Minskat sparande, lägre produktion, fler företag som har stängts och lagts ner — ja, vi blir fattigare när vi har gått igenom den processen. Vi har då mindre pengar att producera för, vi har inte sparat mera, vi har inte investerat mera — och det var ju det som skulle vara meningen med politiken för återhämtning av svensk ekonomi. Det är där de åtgärder kommer in som vi föreslår. Den allra viktigaste åtgärden — något som Eric Enlund tydligen inte har begripit — är att vi inte inriktar politiken på att sänka reallönerna nästa år — vilket regeringen gör. Detta är den väsentligaste skillnaden. Vi vill hålla efterfrågan, konsumtion och köpkraft på oförändrad nivå och inte åstadkomma en sänkning — något som regeringspolitiken eftersträvar. Vi ägnar oss åt missnöjespropaganda, säger Eric Enlund. Ja, det skall då vara ett uttryck för att vi inte begriper att rikt folk har större bilar och därför använder mera bensin än de som är fattiga. Men vad det handlar om är ju att när man, som regeringen gör, koncentrerar hela besparingsarbetet på de inkomstöverföringar som är till för att utjämna skillnaderna i standard och levnadsvillkor — det är precis dem ni ger er på — blir effekten ofrånkomligen att skillnaderna ökar. Det är de lägst avlönade boende som drabbas, det är barn och ungdom som drabbas, det är pensionärerna som drabbas. Och vad Eric Enlund än säger när han talar om höga tjänstepensioner, så inte är det de som har sådana som kommer att drabbas av det här, utan det är de helt normala vanliga tjänstepensionärerna som kommer att drabbas. För dem är det föga tröst att en regering som saknar pengar lovar ut att de som bara har folkpension skall få några hundra kronor till i pensionstillskott. Det löftet vågar ni inte ställa ut för mer än ett år — det påstår jag.

Herr talman! När vpk ställer exempelvis kravet att man inte skall försämra läget för ATP-pensionärerna genom att förfalska basbeloppet, något som regeringen vill göra, då säger Eric Enlund: Ja, men titta hur det är i kommunistiska stater! Där har jag ingen insyn, och alltså kan man inte diskutera vpk:s krav. Ärinte detta en något låg nivå att diskutera på, Eric Enlund? Kunde vi inte i stället diskutera sakfrågorna? F. ö. har vi en god insyn i en rad socialistiska länder. Om exempelvis Polen har det funnits massor av material i svensk press och massmedia över huvud taget under den senaste tiden. Det framgår tydligt av detta att man där har problem. Men om det enligt Eric Enlunds mening är dåligt i socialistiska stater, är det då något skäl för att försämra för de svenska pensionärerna? Jag tycker att det brister något i logiken på den punkten hos Eric Enlund. Eric Enlund anförde här — och finansutskottet gör det också — som något slags viktigt argument för nedskärningspolitiken att den är långsiktig och att den sträcker sig över konjunkturerna. När man alltså försämrar för pensionärer, hyresgäster, studerande och låginkomsttagare över huvud taget, då anför man som ett förmildrande skäl att det här vill vi inte göra bara nästa år utan att det här vill vi fortsätta med. Jag tycker att det skälet är rätt avslöjande, och det visar ännu mer hur nödvändigt det är att bekämpa och försöka förhindra regeringens politik. Hade åtgärderna varit avsedda att vara i kraft under bara ett år hade man möjligen kunnat förstå de borgerliga partiernas argumentation och bevekelsegrunder. Men nu säger de att de långsiktigt skall genomföra dessa nedskärningar.

Men detta vill man nu börja att rasera, och man är så cynisk att man framhåller det som något slags förtjänst att man kommer att fortsätta att rasera det under hela det här årtiondet och kanske längre. Varför vill inte Eric Enlund diskutera de två huvudfrågorna i dag för svenska människor, nämligen för det första arbetslösheten och hotet om en ännu större arbetslöshet när regeringens politik genomförs och för det andra inflationen, som ständigt berövar löntagarna och småspararna deras förtjänster? Detta är de två stora huvudproblemen.

Herr talman! Jag har ingenting emot att diskutera huvudfrågan, nämligen frågan om sysselsättningen. Vi är där överens om huvudlinjen att vi skall värna sysselsättningen. Det råder inget tvivel om den saken. Men en huvudfråga är också om man kan klara den uppgiften utan att på allvar sätta in åtgärder för att komma till rätta med våra balansproblem. Jag tycker, Kjell-Olof Feldt, att socialdemokraterna på sätt och vis sätter sig i en omöjlig position som oppositionsparti. Vore det inte rimligt att även ni socialdemokrater erkände att om vi skulle kunna lösa våra ekonomiska problem — med underskott i budget och bytesbalans — så måste vi hålla tillbaka konsumtionen och satsa hårdare på att bygga ut industrin. Men hur bemöter ni regeringens sparförslag? Ni gör det huvudsakligen genom ett oklart resonemang om att ni inte vill sätta in tyngdpunkten i besparingsåtgärderna just nu under — som ni säger — en begynnande lågkonjunktur. Vad betyder nu detta, Kjell-Olof Feldt? Vill ni minska budgetunderskottet, som ni i andra sammanhang talar så ofta om? Eller tänker ni er att man redan innevarande budgetår kan låta detta budgetunderskott växa ytterligare? Det är en huvudfråga, som ni borde besvara i den här debatten. Såvitt jag förstår har jag inte fått något svar på den. I mitt förra inlägg hann jag inte närmare svara C.-H. Hermansson. Eftersom era förslag, C.-H. Hermansson, faktiskt bygger på ett ekonomiskt system som oundvikligen för med sig ett annat politiskt system, så är det inte särskilt intressant att diskutera dessa delförslag. Det viktiga är att klara ut vad era förslag skulle leda till. En huvudpunkt är ju att ni inte tycker att detta med budgetunderskottet är något problem. En ganska försiktig beräkning av kostnaderna för vpk:s överbud under förra riksmötet visar på omkring 25 miljarder i omedelbara budgeteffekter och en helårskostnad på 65 miljarder. Nu har ni tydligen börjat detta riksmöte på samma sätt. Den långtgående statliga planhushållningen kan ibland ytligt sätt förefalla effektiv och lockar kanske människor. Men skiljelinjen, C.-H. Hermansson, mellan vpk å ena sidan och regeringspartierna och socialdemokratin å andra sidan innebär inte bara att vi avvisar kommunistiska överbud. Vi avvisar: C.-H. Hermanssons tilltro till långtgående planhushållning därför att dess effektivitet är skenbar — om den över huvud taget har någon effektivitet — och därför att det kommunistiska ekonomiska systemets politiska konsekvenser ofrånkomligen innebär att den enskilda individens frihet äventyras.

Herr talman! Som finansutskottets ordförande nyss framhöll finns det likheter mellan regeringspartiernas och socialdemokraternas uppfattningar om vårt lands ekonomi. Men det finns också skillnader. Detta framträder tydligt vid en jämförelse mellan regeringens besparingsproposition och den socialdemokratiska partimotionen liksom mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen av Kjell-Olof Feldt. Regeringssidan och oppositionen skiljer sig kraftigt vad beträffar synen på läget i landet vid regeringsskiftet 1976. Men enighet råder om de problem som följer av dagens grundläggande balansbrister i statsbudgeten och i utbytet med andra länder. Vi förefaller också vara eniga om målen att rätta till dessa obalanser och att åter uppnå en välfärdsfrämjande tillväxt i vår ekonomi. Skillnaderna blir däremot stora igen, när man går från mål till medel. Förklaringen är i allt väsentligt ideologisk. Medan exempelvis vi moderater ser det som nödvändigt att begränsa den offentliga utgiftsökningen för att skapa utrymme för näringslivets utbyggnad och för att ge individen ökad valfrihet, vill socialdemokraterna ytterligare utvidga det politiska beslutsområdet och socialisera än mer av de enskilda människornas inkomster. Det råder också oenighet om takten i insättandet av åtgärder för att återställa den samhällsekonomiska balansen. Skillnaden är här kanske mindre ideologisk än — förlåt ordleken — just taktisk. Socialdemokraternas ovillighet att nu i den omfattning som regeringen förespråkar inskrida mot budgetunderskottet ligger helt i linje med deras taktiskt betingade motvilja mot att medverka till föga populära men nödvändiga ställningstaganden. Allt underordnas strävan att återvinna makten. När det stod klart att utgången av folkomröstningen om kärnkraft inte skulle spräcka den borgerliga regeringen, satsade socialdemokraterna på att utnyttja arbetskonflikten i detta syfte. När inte heller detta lyckades, drev de fram inkallandet av en urtima riksdag. Och när inte heller den ledde till avsett resultat, tillgreps det yttersta vapnet: ett förslag om misstroendeförklaring mot regeringen. Sedan även denna attack slagits tillbaka, tvingas socialdemokraterna nu göra vissa preciseringar i sakfrågorna. Men det sker motvilligt. Och fortfarande ger många förslag intrycket av att inte vara allvarligt menade. Detta var en beskrivning jag under den urtima riksdagen här i kammaren gav åt uppslaget om importdepositioner. Det var ju då — för drygt två månader sedan — den stora tanke och det revolutionerande förslag som skulle rädda Sveriges ekonomi. Sedan dess har idén — som påpekats tidigare här i dag — på något mystiskt sätt försvunnit. Den finns över huvud taget inte nämnd i den socialdemokratiska motionen med anledning av besparingspropositionen. Kjell-Olof Feldt prövade nyss en mycket skruvad argumentation för att motivera detta. Men är förklaringen inte i stället den som framgår av rubriken till en ledande artikel i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden? Där har hela förslaget med stor uppriktighet betecknats som ett olycksfall i opposition. Samma overkliga karaktär har det nu aktuella förslaget att ett allmänt prisstopp skall införas från årsskiftet — det får ju sägas vara annonserat i tid — detta utan någon koppling till ett lönestopp. Kostnadsbelastningen på näringslivet skall tvärtom skärpas ytterligare genom en höjning av folkpensionsavgiften. Även andra skatter och avgifter skall höjas. Däremot motsätter sig socialdemokraterna som princip alla bidragsminskningar till kommuner och hushåll. Verklig sparvilja demonstreras endast när det gäller anslagen till ett redan starkt urholkat försvar. För förslaget om en bantning av personalen i statsdepartementen med 20 96 är väl mest tänkt som en politisk ploj? Nu är det naturligtvis från mina utgångspunkter ingen tokig tanke att besparingsarbetet måste gå ut över även statsverksamhetens omfattning. En utrensning av ärenden för administrativ handläggning måste rimligen påverka behovet av personal i statsförvaltningen. Men det är något som då gäller inte bara för kanslihuset utan även för statliga myndigheter i övrigt. Inför kommande etapper i besparingsarbetet är det vidare angeläget att man inte kallar skattehöjningar för besparingar. Jag tycker att det länder till eftertanke att socialdemokraterna med påtaglig förtjusning godtar förslagen i sparpropositionen om höjda skatter och avgifter. Det ligger mycket väl i linje med deras strävan att öka den andel av våra samlade inkomster som går till den offentliga sektorn. Men med besparingar menas rimligen i budgetsammanhang utgiftsminskningar och inget annat. Den kanske viktigaste förutsättningen för att det av riksdagen uppställda sparmålet — en minskning av budgetunderskottet motsvarande 190 av bruttonationalprodukten varje år framöver — skall uppnås är att vi inte nöjer oss med att skära jämna skivor ur den nuvarande utgiftsstrukturen. För att en så omfattande operation skall kunna genomföras blir det nödvändigt med mera genomgripande systemförändringar. Särskilt viktigt är det att få arbetsmarknaden att fungera just som en marknad igen. Det får inte upprepas vad som hände under den senaste konjunkturuppgången, nämligen att en utbyggnad och en förstärkning av vår industriella kapacitet förhindrades, därför att arbetskraften satt fast i offentlig tjänst eller i statssubventionerade förlustföretag. Här i riksdagen måste vi ålägga oss ett stort mått av självdisciplin och konsekvens. Det är inte trovärdigt att predika sparsamhet för kommunalpolitiker och väljare, och samtidigt åsamka statskassan hundratals oplanerade miljoner i utgifter för utebliven vattenkraftsutbyggnad eller för industristöd till nedläggningshotade företag. Socialdemokraterna säger i sin partimotion och i reservationen, att visst vill vi spara, men inte så mycket just nu. Det uppgivna motivet är att vi står inför en konjunkturnedgång. Det går alltid att finna skäl för att vänta med att bryta en ovana. Men svensk ekonomi befinner sig i ett läge, där det egentligen inte finns någon handlingsfrihet. Det går inte att åberopa den gamle Keynes, när vi redan på baksluttningen av högkonjunkturen har underbalanserat statsbudgeten med över 50 miljarder kronor och lånar 20 miljarder utomlands för att täcka en ungefär lika stor brist i bytesbalansen. Atti det läget vänta med att sätta in åtgärder kan bara förvärra situationen på längre sikt. Trogna sina interventionistiska idéer föreslår nu socialdemokraterna åtgärder för att öka byggnadsverksamheten. Men även bortsett från de fundamentala obalanserna i vår ekonomi skiljer sig situationen mot tidigare. Då rådde trångboddhet. I dag talas det visserligen om bostadsbrist på vissa orter, men det rör sig snarare om en överefterfrågan, som drivits fram med hjälp av frikostiga subventioner från det allmänna. Regeringen förklarar i besparingspropositionen att subventioneringen av boendet måste minska. Det kan inte betyda annat än att den enskilde kommer att få betala en större Nr 29 del av bostadskostnaden direkt, dvs. utan omvägen över skattsedeln. Torsdagen den Relativpriset på bostäder stiger. Denna utveckling kommer att förstärkas av 20 november 1980 de snabbt stigande kostnaderna för uppvärmning. Under sådana omständigheter blir det knappast aktuellt med någon nämnvärd ökning av lägenhetsytan per capita de närmaste åren. Och befolkningen växer som bekant inte särskilt snabbt just nu. I denna situation går det knappast att tala om ett bostadsbyggande, som ändå måste komma till stånd. Det finns all anledning att stimulera människorna till att avsätta en större del av sitt konsumtionsutrymme till boende — bl.a. via ett ökat bostadssparande i bostadsrätter och ägarlägenheter likaväl som i småhus. Men vi måste ha klart för oss att en oförändrad eller kansket.o.m. minskad bostadsstandard när det gäller ytan också kan komma att kosta mer än i dagsläget. Att det resonemang jag här för är förankrat i verkligheten framgår bl.a. därav att socialdemokraterna till sina förslag för att stimulera bostadsbyggandet vill koppla en uthyrningsgaranti för de nybyggda lägenheter som man tydligen räknar med skall bli tomma redan från början. Ett visst antal outhyrda lägenheter främjar rörligheten och valfriheten på bostadsmarknaden, men på en fungerande marknad skall det inte behövas några statsbidrag för ändamålet. Vid sidan av ett ökat bostadsbyggande brukar man i lågkonjunkturer rekommendera uppförandet av offentliga institutioner. Problemet är bara att sådana institutioner drar med sig stora och växande driftkostnader, när de väl står färdiga. Vill vi förebygga fortsatta höjningar av den kommunala utdebiteringen måste vi också hålla igen på det offentliga byggandet. Litet annorlunda ställer det sig med andra anläggningsarbeten, t.ex. vägar och broar, där driftkostnaderna inte blir så höga och där arbetet kan vara samhällsekonomiskt försvarbart. Men det bästa vi kan göra är att öka exporten av byggnadstjänster; det ger inte bara sysselsättning utan också valutaintäkter till vårt land. Jag har uppehållit mig vid frågan om byggandets omfattning för att belysa de restriktioner som de grundläggande balansbristerna innebär för möjligheterna att bedriva en traditionell konjunkturpolitik. Utskottsmajoriteten påpekar att om vi väntar med att starta den nödvändiga långsiktiga anpassningsprocessen kan vi mycket snabbt hamna i ett läge, där vi tvingas bedriva en så hård åtstramningspolitik i syfte att begränsa budgetoch bytesbalansunderskotten att arbetslösheten ofrånkomligen kommer att öka mycket kraftigt. I stället för en i och för sig beklaglig men dock kortvarig uppgång i antalet arbetslösa får vi då en långvarig sysselsättnigskris med svårreparabla skador på välfärden. Det förtjänar att i detta sammanhang framhållas att arbetslöshetens omfattning i stor utsträckning bestäms av de fackliga organisationerna. Lönerna kan inte uteslutande relateras till prisoch skatteutvecklingen; de måste i första hand baseras på lönsamheten i näringslivet och företagens betalningsförmåga. Sambandet är enkelt: Lägre lönekrav ger lägre arbetslöshet. Eller omvänt: För höga löneökningar driver arbetskraft ut ur 57 marknaden. När budgetunderskottet och behovet av statlig utlandsupplåning redan i utgångsläget är så stort som det är går det inte att förlita sig på att det allmänna alltid till sist rycker in och, som det heter, räddar jobben eller skapar sysselsättning inom den offentliga sektorn. Det finns formuleringar i den socialdemokratiska partimotionen och i reservationen som går ut på att det är inflationen som är orsaken till underskotten i statsbudget och bytesbalans. Enligt min mening förhåller det sig tvärtom. Det är de stora underskotten som driver på inflationen! Vill man dämpa prisstegringen — och det vill vi alla — måste man begränsa budgetbristen och behovet av statlig upplåning. Med nuvarande hårda skattetryck förutsätter det en nedskärning av utgifterna på den offentliga sidan. Jag vill anknyta till ett resonemang som utskottet för beträffande räntans roll. Det är ofrånkomligt att de stora underskotten driver upp räntenivån, vilket hämmar produktiva investeringar i byggnader och maskiner. Staten tvingas utnyttja sin möjlighet till förtur på kreditoch kapitalmarknaderna och tränger därmed undan andra låntagare, i första hand företag med dålig likviditet, bland dem många mindre och medelstora företag. Även hushållen får sämre möjligheter att låna i bankväsendet, men de kan genom sin lägre räntekänslighet tränga ut företagen från den högränteupplåning som erbjuds på andra delar av kreditmarknaden. För att näringslivets investeringsverksamhet skall komma i gång måste ränteläget sänkas. För att det skall kunna ske måste den offentliga sektorns upplåningsbehov minskas, och det förutsätter alltså att dess utgifter begränsas. Herr talman! Det kan låta som en plattityd att säga att vi står inför ett vägskäl i den ekonomiska politiken. Men det förhållandet att riksdagens borgerliga och socialistiska hälfter, trots en betydande enighet om målet att återställa balansen i olika avseenden, är totalt oeniga beträffande medlen tycker jag ändå ger fog för denna liknelse. Under 1950 och 1960-talens snabba tillväxt gick det att förena en utbyggnad av näringslivet och ett växande utrymme för privat konsumtion med en snabb expansion av den offentliga sektorn. Under 1970-talet fortsatte vi länge att driva på de offentliga utgifterna, trots att förutsättningarna i övrigt hade undergått en stark förändring. Men nu, i början av 1980-talet, går det inte längre.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

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 10 med anledning av propositionen om besparingar i statsverksamheten förmedlar ingen ljus bild av vårt lands ekonomi. Underskottet i statens budget beräknas uppgå till ca 50 miljarder kronor innevarande budgetår. Detta innebär att vi gemensamt Nr 29 tar ut förmåner, tjänster och service av samhället utan att fullt ut betala vad Torsdagen den det kostar. 20 november 1980 Bytesbalansen torde i år komma att uppvisa ett underskott på drygt 21 miljarder kronor. Vi kan därmed konstatera att vi upprätthåller en levnadsstandard som är en av de högsta i världen genom en ständigt ökande utlandsupplåning. Vår utlandsskuld är i och för sig måhända inte oroväckande stor, men det är ökningstakten som är oroväckande. Den sammanlagda statsskulden har under en tolvmånadersperiod ökat med ca 55 miljarder kronor eller med drygt 4,5 miljarder per månad. Vi lånar visserligen de största summorna så att säga av ”oss själva”, men utlandsskulden som f. n. närmar sig ca 40 miljarder kronor har mer än fördubblats under ett år. Det står klart att denna utveckling måste brytas. Vad är då anledningarna till våra nuvarande balansbrister i ekonomin, och vari består de främst? De flesta av våra ekonomer anser att vi främst har två akuta problem. Vi förbrukar mer än vi producerar, och vi har för höga kostnader. Kostnadsläget och en förstärkt internationell konkurrens har dessutom medfört att vissa delar av vår industrisektor måste omstruktureras. Därvid måste ett av målen vara att styra över kapital och arbetskraft till företag med bättre framtidsutsikter. Med nuvarande kostnadsläge har vi emellertid alltför få företag som är expansiva och konkurrenskraftiga. Bl. a. därför blir denna process ofta både svår och smärtsam. I finansutskottets betänkande behandlas också frågan om den offentliga sektorns kraftiga tillväxt i vårt land. Den offentliga sektorn fyller stora och viktiga uppgifter, men ökningstakten i utgifterna måste nu dämpas. Summan av privat och offentlig efterfrågan har blivit för stor. Den andel av BNP som går till den offentliga sektorn i vårt land, ca 65 90, svarar mot 40 å 50 96 i jämförbara länder. Om man t.ex. inom EG-länderna hade fört en likartad politik som vi, hade givetvis konkurrensläget balanserats. Men nu har man i stället ute i övriga Europa tagit en högre arbetslöshet — summan 20 miljoner personer nämndes nyss här — som priset för sin återhållsamhet när det gäller den offentliga sektorn. Vi står nu inför tvånget att minska ökningstakten för de offentliga utgifterna. Detta gäller såväl den statliga som den kommunala sektorn. Vi möter emellertid här svåra avvägningsfrågor, som det också står i utskottets betänkande. Målsättningen måste vara att föra över en stor del av tillväxten i arbetskraften till den exportinriktade industrisektorn men givetvis också till den industri som på hemmamarknaden konkurrerar med importen. Detta kräver dels att kostnadsutvecklingen kan dämpas, dels en bättre lönsamhet för näringslivet. Begreppet vinst måste återta sin plats som drivkraft härvidlag. Vår ekonomi lider fortfarande av lönekostnadsexplosionen 1975 och 1976 liksom av den alltjämt ökande oljenotan. En effekt av detta är att många mindre och medelstora företag slogs ut som underleverantörer. Detta i sin tur har medfört att företagen i mycket större utsträckning än tidigare nu 59 använder importerade insatsvaror i sin produktion. För vissa sektorer uppges andelen importerade insatsvaror till ca 40 96 och för en av våra större industrier som särskilt nämns i de här dagarna, nämligen Volvo, talar man om en importandel av 70 90. De åtgärder för att stärka och utveckla de mindre och medelstora företagen som regeringen vidtagit är här av största betydelse. Ett nytt småföretagarpaket har ju också aviserats. Men avgörande för utvecklingen blir i fortsättningen, liksom hittills, att arbetsmarknadens parter betänker sitt ansvar för kostnadsutvecklingen och därmed för hur sysselsättning och produktion kommer att utvecklas. Den stabiliseringspolitik som nu måste genomföras bör enligt regeringen innehålla särskilt tre moment: För det första måste en anpassning av efterfrågan på varor och tjänster ske till rimlig nivå. Detta gäller såväl den privata som den offentliga konsumtionen. För det andra måste större resurser avdelas för investeringar i näringslivet, så att man får fart på produktion och export. För det tredje måste vi driva en kraftfull energipolitik som kan minska vårt oljeberoende. På samtliga dessa områden företas nu åtgärder, och förslag i övrigt kan väntas. För att nödvändiga åtgärder skall tas emot med så stor förståelse som möjligt, är två förutsättningar grundläggande. Vi måste slå vakt om den fulla sysselsättningen, och vi måste driva en socialt rimlig fördelningspolitik. Socialdemokraterna uttrycker i sin partimotion oro för den framtida sysselsättningen. Man säger att vi nu står vid en skiljeväg. Man ifrågasätter den nuvarande regeringens vilja och förmåga att bedriva en aktiv näringsoch arbetsmarknadspolitik. Det skall inte förnekas att svåra avväganden möter oss när det gäller att samtidigt vidta nödvändiga åtstramningsåtgärder i ekonomin och att fortsätta en hittills framgångsrik politik när det gäller sysselsättningen. Men det kan konstateras att just sysselsättningen står i centrum för regeringens politik på såväl kort som längre sikt. I själva verket syftar den kursändring i svensk ekonomi som sparplanen innebär just till att skapa en långsiktigt trygg och väl sammansatt sysselsättning. Målsättningen är att bryta den trend mot avindustrialisering som påbörjades i mitten av 1960-talet, under den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Detta skedde långt innan oljekriser och andra störningar på världsmarknaden försvårade möjligheten till en sund utveckling. Nuläget är dessutom att det aldrig har varit så många sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden som i oktober i år. Detta framgår av den statistik från AMS som statistiska centralbyrån nu kan redovisa. Sedan oktober förra året har antalet sysselsatta ökat med ca 30 000. Även arbetsmarknadsläget för ungdomar i åldrarna 16-24 år, som är speciellt viktigt, har förbättrats. Ca 18400 fler ungdomar är ute på den vanliga arbetsmarknaden i jämförelse med samma tid förra året. Det är givet att en allmän ekonomisk åtstramning medför påfrestningar för sysselsättningen. Det har tidigare framhållits här i dag, och jag vill Nr 29 understryka att också socialdemokraterna har fått pröva på detta under sin Torsdagen den regeringstid. Det kan erinras om den ekonomiska åtstramningen under åren 20 november 1980 1971 och 1972. Då den genomfördes hade vi arbetslöshetstal som låg mellan 2,5 och 3 20. De högsta arbetslöshetstalen under den dåvarande socialdemokratiska regeringens tid låg alltså åtskilligt högre än nuvarande 2,1 90 av arbetskraften. Vi skall naturligtvis aldrig vara nöjda, men det bör konstateras att den nuvarande regeringen hittills väl har förmått att hävda sysselsättningen. Beträffande den sociala fördelningspolitiken hänvisar utskottet till statsministerns anförande i propositionen. Han konstaterar där att en sådan politik är särskilt viktig i ett åtstramningsläge. Som exempel på detta anför statsministern att när inflationsskyddet i pensionssystemet begränsas, så aviseras samtidigt fortsatt särskilt stöd till dem som bara har folkpension eller liten ATP. De höjda avgifterna vid läkarbesök och medicinuttag kombineras med ett högkostnadsskydd. Förslag om höjd ersättning vid arbetslöshet aviseras. Socialdemokraternas försök att misstänkliggöra regeringens goda vilja i dessa avseenden saknar alltså verklighetsförankring. De angrepp som Kjell-Olof Feldt riktade mot statsministern, där han karakteriserade honom som endera en lögnare eller en mycket okunnig man, tar jag avstånd från. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 10 i alla delar.
Herr talman! Det hade varit bra om Torsten Gustafsson hade låtit sitt avståndstagande beledsagas av något enda litet argument som gav besked om huruvida statsministern far med osanning eller är okunnig. Det är av ett visst värde att veta vad som är underlaget för vad som sägs i propositionen. Det står nämligen bortom varje tvivel att statsministern där inte återger förhållandena som de är, när han t.ex. säger att en urholkning av värdesäkringen av basbeloppet inte påverkar de handikappade. Det går inte att bestrida det — en av förklaringarna måste vara riktig, någon tredje gives icke. Jag hade egentligen en fråga att ställa till Torsten Gustafsson. I likhet med många andra centerpartister berömmer han sig av att sysselsättningen i detta land har ökat under den borgerliga regeringsperioden. Jag förstår att det är ett försök att få det att förefalla som om centerns vallöfte om 400 000 nya jobb har infriats. Det är emellertid ett inslag i denna sysselsättningsökning som just när vi ser på framtiden ter sig viktig: den har helt och hållet ägt rum inom den offentliga sektorn. Det privata näringslivets sysselsättning har inte ökat under denna period, utan ökningen beror helt och hållet på att kommunerna har ökat antalet anställda. Nu ställer sig centern bakom den politik som framför allt moderaterna länge har eftersträvat — att genomföra en kraftig nedskärning av kommunernas finansiella resurser. Det uttalade syftet är att förhindra en ökning av 61 vad som kallas den kommunala konsumtionen, vilken till 90 26 består av ökad efterfrågan på arbetskraft. Vad kommer att hända i detta land, Torsten Gustafsson, om kommunerna förs ned till den nivå där moderaterna och tydligen också centern vill ha dem? Vad kommer att hända i de län där arbetslösheten redan är uppe i 4 å 5 90 och mer? Inte inbillar sig väl centerpartiet att det skall ske en sådan helomvändning i industrins efterfrågan på arbetskraft i Norrbotten, i Värmland, i Jämtland, i Västernorrland och i Västerbotten att den helt och hållet ersätter vad den offentliga sektorn har klarat på arbetsmarknaden? Har inte den frågan ställts någon gång under behandlingen av den s.k. CSES EE ÖRNene Underlaget för den borgerliga regeringens skryt om sin sysselsäftningspolitik är helt och hållet det som man nu framför allt bekämpar — att den offentliga verksamheten har växt under 1970-talet.